Fru talman! Jag tycker inte att Olle Göransson skall insinuera att vi från moderat sida vänder människorna ryggen. Vi är många inom vårt parti som är ute och talar i fredsorganisationer och i fredsrörelsen, och jag är övertygad om att vi för fram samma typ av budskap när det gäller det svenska försvaret och fredsrörelsens inriktning i vårt land som Olle Göransson för fram. Vi försöker kanske ännu litet mera aktivt använda oss av utbildning på nedrustningsområdet — någonting som jag tror är viktigare än någonsin. Låt mig till sist säga att bakgrunden i detta sammanhang — och det kom kanske fram indirekt i mitt huvudanförande — är att människor i dag är rädda. Den tekniska utvecklingen, vapenutvecklingen, upprustningen, har gjort den enskilda människan totalt maktlös. Och en total maktlöshetskänsla skapar rädsla. I rädslan söker man sig till likasinnade för att få stöd och tröst. Jag hör till dem som tror att en världsvid rörelse mot det upprustningsvanvett som världen i dag upplever skulle kunna få en effekt. Men det skall vara en rörelse som är byggd på realistiska förutsättningar, med klara begrepp om hur världen i dag ser ut och hur vi vill att den skall se ut.

Fru talman! Som tidigare i dag har påpekats är det inte så ofta som kammarens tid upptas med nordiska samarbetsfrågor. Kanhända anses de alltför självklara. Men ibland känns det angeläget att få säga några ord om dessa frågor. Olof Palme och andra talare har tidigare i debatten uppehållit sig vid dem. På det ekonomiska området sker en del av stort intresse — delegationens ordförande Svante Lundkvist kommer att behandla det i sitt anförande — och på det kulturella området togs ett par beslut vid sessionen i Helsingfors som kan få mycket stor betydelse för befolkningen i de nordiska länderna. Efter ett omfattande utredningsarbete beslöt årets session att inrätta ett nordiskt forskningsråd. Detta forskningsråd skall bli ett rådgivande organ för ministerrådet i långsiktiga och övergripande frågor. Rådet skall dessutom genom egna initiativ främja samarbetet över hela forskningsfältet. Det borde inte råda några tvivel om att mycket finns att vinna om vi kunde få en bättre forskningspolitisk överblick, om en bas för samordningen av de nordiska ländernas forskningsprioriteringar kunde skapas och om en analys av den långsiktiga forskningsutvecklingen i Norden kunde genomföras. Ett ökat forskningssamarbete nödvändiggör samarbetsaktiviteter främst på svårtetablerade områden. Ett bättre samarbete på forskarutbildningens område blir också allt nödvändigare. Till detta kan läggas ett ökat behov av redogörelser för forskningsutvecklingen i Norden och en förbättrad information på dessa områden. I anslutning till det utredningsarbete som föregick detta ministerrådsförslag framlades ett socialdemokratiskt medlemsförslag. Detta förslag aktualiserade frågan om en fond för forskning och prioritering av vissa områden i ett framtida nordiskt forskningssamarbete. Det socialdemokratiska medlemsförslaget utpekade främst behovet av ökade och samordnade insatser beträffande trafiksäkerheten, arbetarskyddet, kostvanorna, åldringsvården, rehabiliteringen av trafikskadade och skadade i arbetslivet samt barnomsorgen. Även om Nordiska rådets session inte gick lika långt i preciseringar som vårt medlemsförslag innebär årets beslut att början är gjord på ett mycket väsentligt område som lämpar sig särskilt väl för nordiskt samarbete. En betydligt mer segsliten fråga på det kulturpolitiska fältet gäller det framtida nordiska radio-TV-samarbetet via satellit. Den frågan fördes upp på dagordningen för omkring tio år sedan, och det beslut som nu togs i Helsingsfors markerar att radio-TV-samarbetet behåller sin aktualitet. Hösten 1979 redovisades den mycket diskuterade Nordsatutredningen. Vi som ställde oss kritiska och alltjämt är kritiska mot Nordsatprojektet anser att utredningen hade stora brister. Det ekonomiska beslutsunderlaget var helt otillräckligt. Liknande kritik har också framförts beträffande avsaknaden av uppgifter om de starkt ökade programkostnader som blir nödvändiga om det stora Nordsatprojektet skall få någon som helst kulturell funktion. Det har också funnits en uppenbar ovilja hos Nordsatanhängarna att diskutera dessa frågor som en realitet. Främst på högerhåll har ointresset för de kulturpolitiska aspekterna varit påfallande. Man tycks på det hållet inte ha haft några betänkligheter mot att ett sådant projekt skulle kunna öppna dörrarna på vid gavel för de kommersiella krafterna och för reklam-TV med alla de negativa effekter som detta kan få på vår kulturella miljö. För ytterst handlar det om stora ekonomiska insatser för projektets finansiering. Blir snålheten för stor på detta område ökar svängrummet för de kommersiella krafterna. Det är vår utgångspunkt för resonemanget. Detta innebär inte att vi är motståndare till alla former av radio TV-överföringar via satellit. Därför framstår det svenska Tele X-projektet — som i första hand skall nyttiggöras för andra funktioner men som dessutom ger utrymme för två å tre gemensamma nordiska TV-kanaler — som mycket intressant. Detta projekt är från vår synpunkt mer försvarbart i dagens samhällsekonomiska läge. Beträffande detta projekt pågår förhandlingar mellan Finland, Norge och Sverige. Vi hoppas att dessa överläggningar skall föra till sådana resultat att ett utvecklat radiooch TV-samarbete skall kunna inledas mellan de nordiska länderna. Eftersom Tele X är en experimentsatellit har debatten förts om utvecklingen på längre sikt. Mot denna bakgrund beslöt Nordiska rådets session i Köpenhamn i fjol att ministerrådet skulle utarbeta ett konkret förslag till ökat nordiskt radiooch TV-samarbete till årets session i Helsingfors. Beslutet syftade till att förhandlingar skulle upptas och att erforderliga kompletteringar skulle genomföras av beslutsunderlaget. I november 1981 enade sig regeringarna i Finland, Island, Norge och Sverige om ett förslag att föreläggas rådet. Danmark avstod, och den 9 februari i år meddelade den danska regeringen att man inte skulle delta i den planerade tvååriga studiefas om det framtida radiooch TV-samarbetet som föreslagits. Sent omsider fick vi av den danske statsministern Anker Jörgensen höra vid Helsingforssessionen för ett par veckor sedan att det tidigare projektet var ”för stort och för dyrt” för att Danmark skulle vilja ansluta sig till detta. I februari i år drogs ministerrådets förslag tillbaka. Frågan fick en ny vändning genom att ett nytt medlemsförslag om nordiskt radiooch TV-samarbete framkastades i sista stund före sessionen. Detta förslag låg till grund för årets överläggningar. I förslaget framhålls att Sverige bör fortsätta arbetet på att utveckla ett system för distribution av radiooch TV-program via satellit. Förslagsställarna underströk att det svenska Tele X-projektet, i vilket Finland och Norge väntas delta, kan ge värdefulla erfarenheter för ett fyrlandsprojekt, om det inte rent av kunde inlemmas i detta. Medlemsförslaget yrkade på att Nordiska rådet skulle ”rekommendera regeringarna i Finland, Island, Norge och Sverige att uppta förhandlingar i syfte att träffa avtal om den fortsatta utvecklingen av ett radiooch TV samt telesamarbete baserat på överföring via ett satellitsystem”. Förslaget var otydligt, och vi kunde av flera skäl inte acceptera det. Vi anser nämligen att det inte kan vara försvarbart att sätta i gång en ny studiefas — som beräknas kosta upp till ett 70-tal miljoner danska kronor — innan erfarenheterna av studiefasen beträffande Tele X har utvärderats. Denna studiefas väntas vara klar i sommar. Det vore enligt vår mening lika orimligt att Nordiska rådets parlamentariska församling skulle ställa sig vid sidan och överlåta avgörandet av denna fråga på ministerrådet. Vi vill nämligen inte acceptera att ett så omfattande satellitsystem genom en sådan hantering skulle kunna genomföras bakvägen. I så fall skulle reaktionerna inte låta vänta på sig. Därför krävdes — om rådet skulle bli enhälligt — att rådet talade klarspråk på denna punkt. Efter långa debatter tillfördes en mening till detta beslut som borde skingra dessa farhågor.

Fru talman! Jag har med detta inlägg velat rikta uppmärksamhet på ett par stora kulturpolitiska samarbetsfrågor i Norden, vilka kan väntas spela en stor roll även i den fortsatta debatten.
Fru talman! Jag skall inte börja någon Nordsatdebatt. Intresserade hänvisas till protokollet från Nordiska rådet och den debatt som fördes där. Jag vill emellertid direkt opponera mig mot påståendet om att vi moderater skulle ha bortsett från kulturpolitiska skäl i vårt agerande för Nordsat. Situationen är ju precis den motsatta. Jag skall nämna tre direkt kulturpolitiska skäl som gör att vi stöder projektet och vill ha ett utvidgat nordiskt samarbete på radiooch TV-området. Det första är att vi här i Norden, antingen vi vill det eller inte, före 1980-talets slut kommer att ha möjlighet att ta in TV-sändningar från åtminstone tre olika nationers satellitsystem. I dag är 19 olika projekt påbörjade. Antingen vi vill det eller inte, såvida inte censur införs, kommer vi att ha tillgång till kommersiella program från Västeuropa och också från Östeuropa. Då har vi ansett att tillgång till våra nordiska grannländers program ur kulturpolitisk synpunkt är att föredra. Det andra skälet har med jämställdhet att göra. Alla kan inte tyska, franska och engelska, men det är lätt för dem som inte kan främmande språk att förstå människorna i våra grannländer. Det är alltså ur kulturpolitisk synpunkt bättre att ge våra medborgare ökad tillgång till TV-program på språk som alla kan förstå. Det tredje är hänsyn till invandrarna. Inte minst den stora gruppen finska invandrare i Sverige har ställt berättigade anspråk på att få tillgång till sitt hemlands program. Jag kan inte se att något annat än kulturpolitiska åsikter ligger bakom vårt ställningstagande här. Enliten kommentar: När Danmark inte ville vara med på det hela, var det inte bara därför att det var ”för dyrt och för stort”, utan det var också därför att man egentligen inte hade intresse av den typ av program som det gäller.
Fru talman! Ingrid Sundberg och jag har fört de här debatterna sedan 1977 i olika sammanhang, så vi känner varandras argument. Vad vi har velat markera från vårt håll är att det inte funnits tillräckliga ekonomiska kalkyler för projektet. Det har varit en uppenbar ovilja att resonera om kostnaderna för att fylla en sådan satellit med så stora tekniska resurser med ett vettigt innehåll. Man har vägrat att ge sig in i de resonemangen om programkostnader, och nu säger vi att skall det bli ytterligare studiefaser får de inte bara handla om tekniken. Vi begär faktiskt att man genomlyser såväl de ekonomiska som de kulturpolitiska aspekterna. Det har varit helt omöjligt att få ett resonemang med stora delar av borgerligheten kring de här frågorna. Från det hållet har det sagts: Får vi bara upp satelliten i luften, skall vi nog kunna fylla den med något slags innehåll. Och är det så att man inte har råd med programgivning på traditionellt sätt, kan vi alltid släppa ett par kanaler fria för de kommersiella krafterna. Det är sådana funderingar som är en enorm black om foten i de diskussioner vi har att föra kring ett fortsatt radiooch TV-samarbete via satellit. Farhågorna för en sådan utveckling har vi velat skingra med det beslut som har fattats. Dess bättre blev vi eniga i det beslutet, och jag hoppas att materialet sedan läggs på bordet så att vi får se vad det handlar om i kalla siffror. Det har varit för litet av faktiska uppgifter och för mycket önsketänkande hittills.

Fru talman! Det är litet egendomligt att mitt i utrikesdebatten få en kulturpolitisk debatt om den nordiska TV-satelliten, men låt mig kort uppehålla mig vid vad som just har sagts. Ingrid Sundberg säger att alla kulturpolitiska skäl talar för en nordisk TV-satellit, och hon åberopar bl.a. invandrarorganisationerna. Låt mig då erinra Ingrid Sundberg om att hela Kultursverige, hela Folkrörelsesverige och så gott som hela Fackföreningssverige bestämt sagt ifrån att Nordsat inte behövs av kulturpolitiska skäl. Moderaterna står där alltså tämligen ensamma. Möjligen kan de åberopa sig på Industriförbundet, SAF och radiohandlarna, för det är de enda som varit odelat för den nordiska TV-satelliten. Vad gäller invandrarna och då särskilt de finska invandrarna är det ett faktum att den största finska invandrarorganisationen också sagt ifrån att man inte ansett Nordsat behövlig, liksom f. ö. statens invandrarverk. Låt mig sedan komma in på mitt huvudanförande. Det går en isande vind genom världen, förklarade Ola Ullsten för några timmar sedan. I den bedömningen kan vi sannolikt alla instämma, också om vi i övrigt har vitt skilda uppfattningar om var denna kyliga vind uppstått och varför. Men det är inte tillräckligt att som utrikesministern hävda att människors osäkerhet ökar, att konflikterna blir fler och allvarligare och att spänningen stiger. Det är viktigt att också betona den fredsvind som sveper över Europa och Sverige. Bara för några veckor sedan startade i norr budkavlar genom landet, varav en skall gå till Genåve inför FN:s specialsession. I Göteborg har några enskilda personer initierat och planerat en jättelik fredsmanifestation den 15 maj. Så sent som i januari hölls en folkriksdag i Stockholm med representanter för över 40 olika organisationer, och under hösten och vintern har fredsrörelsen samlat in bortåt 1 miljon namnunderskrifter för kravet på en kärnvapenfri zon i Norden. ; Runt om i Europa samlas inte tiotusentals utan hundratusentals människor för att protestera mot upprustningarna — för att kräva fred. Så sker såväl i öst som i väst. I sommar kommer en stjärnmarsch att genomföras med Wien som mål från en rad europeiska länder, och eventuellt kommer också en fredsmarsch från Norden att gå till Moskva. Och de krav man ställer är egentligen självklara: Vapenmiljarderna till mat! Stoppa neutronbomben! Och här i norr: Norden en kärnvapenfri zon! Också om det finns anledning att känna pessimism, är det samtidigt glädjande att konstatera att sällan har fredsrörelsen haft en sådan styrka som idag— den fredsrörelse som Ola Ullsten på ett par rader i sitt långa anförande betecknar som ”suddig som begrepp”. Att fredsrörelsen vuxit och fått en sådan styrka är självfallet avhängigt av det faktum att vi nu upplever det kanske farligaste årtiondet i mänsklighetens historia. Risken för ett tredje världskrig blir alltmer överhängande. Det är livsens sanning att tidsfristen för fred i våra länder är mycket begränsad — troligen mer kort än lång, framhöll Alva Myrdal i en artikel häromåret. Det är därför, fru talman, beklämmande att Ola Ullstens regeringsdeklaration är så föga konkret. Sveriges ställning som ett neutralt och alliansfritt land ger oss nämligen ett särskilt ansvar och särskilda förpliktelser. Inte minst viktigt är detta mot bakgrund av att de europeiska länderna, som Lars Werner framhöll tidigare i dag, håller på att bli gisslan i kärnvapenstrategin. Vi vet att Europa är överhopat med kärnvapen och att NATO planerar att placera ut än fler. Det besked som gavs i går av president Bresjnev om att Sovjetunionen är beredd att stoppa utplaceringen av kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar i den europeiska delen av Sovjet borde därför bemötas mycket positivt. Den omedelbara amerikanska reaktionen var emellertid negativ, och president Reagan avfärdade snabbt erbjudandet som ett ”propagandajippo”, avsett som ett frieri till fredsrörelsen i Europa. Men, herr talman, fredsrörelsen låter sig inte bedras. Fredsrörelsen fördömer upprustningen — inte minst kärnvapenupprustningen — varhelst den förekommer såväl i öst som i väst. Fredsrörelsen välkomnar alla förslag till nedfrysning av militärutgifterna och alla förslag till nedrustning. Men fredsrörelsen är också medveten om vilka krafter det är som driver fram militariseringen i världen, vilka krafter som motverkar avspänningen. Under hela kapitalismens historia har militarismen spelat en växande roll. Produktionen av militär upprustning spelar en allt större roll i de krisdrabbade ekonomierna i väst. Strävan att behärska viktiga råvaror är USA:s främsta drivkraft i dess angrepp på länder inte bara i Latinamerika utan runt om i världen. Om USA inte skulle kunna utnyttja främmande länders råvarutillgångar, skulle detta inte minst av moderaterna lovprisade land rasa samman inom några veckor. Detta vet såväl de styrande i USA som statsledningar och regeringar i den övriga västvärden — också den svenska regeringen. Det är mot den bakgrunden som upprustningen fortsätter i USA, och det är mot den bakgrunden som USA avvisar fredssträvandena. Men också i Amerika växer fredsrörelserna. En rad delstatsförsamlingar har antagit resolutioner om kärnvapenfrysning. Över 1 miljon amerikaner har till i dag undertecknat en appell med samma innebörd. En rad organisationer har bildats för att påvisa kärnvapenkrigets vanvett, däribland Läkare för fred, som ju också har bildats i Sverige. Här hemma har den samlade fredsrörelsen främst drivit två krav, nämligen zonfrågan och att Sverige skall börja nedrusta. Det finns anledning att åtminstone kortfattat uppehålla sig vid dessa krav. Zonfrågan har vid flera tillfällen tagits upp, inte bara av utrikesministern utan också av andra talare här i dag, men fråga är om zontanken förts framåt i egentlig mening. Det är obestridligt att sedan riksdagen i enighet i juni förra året gav regeringen i uppdrag att intensifiera ansträngningarna för att inrätta en sådan zon såväl folkpartiet som främst moderaterna har backat från riksdagens enhälliga beslut. Regeringen har förhållit sig otillständigt passiv och har inte ens förmått presentera en plan för hur ett förverkligande av tanken på en kärnvapenfri zon skulle ske. Tvärtom har ledande tjänstemän som står utrikesministern nära direkt försvårat det arbetet genom att ställa helt orimliga krav. Jag tänker då på Leif Leiflands maximalistiska krav på inspektion av sovjetiska fartyg. Skulle motsvarande krav i något annat sammanhang ställas på Sverige, skulle de betraktas som helt absurda och direkt kränkande. Företrädare för moderaterna har under det gångna året vid upprepade tillfällen förklarat att kravet på en sådan zon är orealistiskt, och de förklarar i sin stora partimotion till årets riksdag att det är svårt att se ”hur frågan skall kunna föras vidare”. Från moderat håll har man också tagit det faktum att Sovjetunionen ställt sig positiv till tanken på zonen och förklarat sig vilja vidta åtgärder också på det egna territoriet till intäkt för att söka misstänkliggöra zontanken. Jag tycker, herr talman, tvärtom att blotta faktum att en av stormakterna är positivt inställd borde vara glädjande och i stället föranleda kritik av den andra stormakten — USA — som motarbetar fredssträvandena också här. Herr talman! Regeringen får inte längre förhålla sig passiv till kravet på en kärnvapenfri zon. Det är dags att ta fredskrafternas krav på allvar. Det är dags att gå från ord till handling. Det är dags att förvandla de fagra ord som utrikesministern deklarerade vid Folkriksdagen för fred i januari till reella initiativ. Detta gäller också fredsrörelsens andra krav, nämligen att Sverige kan börja. Det är ett faktum att Sverige per invånare räknat har mycket höga militärutgifter. Samtidigt som vi i Sverige internationellt förespråkar nedrustning följer vi inte dessa rekommendationer inom landet. Men skall vi kunna påverka det internationella läget och visa oss trovärdiga, måste vi ju visa att vi menar allvar. Den försvarspolitiska propositionen har just lagts på riksdagens bord, och det finns anledning att återkomma till den. Låt mig nu bara helt kort framhålla följande. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida under en följd av år krävt en omläggning av försvarsutgifterna till förmån för ekonomiskt och civilt försvar. Vi har också krävt en omläggning och en dämpning av vapenexporten — en vapenexport som även den bidrar till upprustning, inte minst i tredje världen. Ett billigare försvar skulle, herr talman, dessutom medge ökat utrymme för anslag till de krafter i landet som kämpar för freden — de olika fredsorganisationerna, med deltagande av representanter för alla politiska värderingar. Det finns där anledning att rätta Olle Göransson när han hävdar att det socialdemokratiska partiet skulle vara det enda parti som har krävt ökade anslag till fredsorganisationerna. Så är inte fallet. Vi har också gjort det under en följd av år. Det finns också anledning att ifrågasätta Ingrid Sundbergs påstående att moderaterna har ställt upp för fredsorganisationerna. Mig veterligt har moderaterna konsekvent röstat mot ökade bidrag såväl till folkrörelser som till fredsorganisationer. Det är också befogat att rätta påståendet att de skilda fredsorganisatio nerna verkar för en ensidig svensk nedrustning. Det yttrandet visar på okunnigheten hos såväl Ingrid Sundberg som Olle Göransson. Samtliga fredsorganisationer har inte samma krav, utan de har de mest skiftande krav. Det finns totalpacifistiska fredsorganisationer, och det finns andra. Men jag vågar påstå att det är en sak som de har gemensamt: just det krav på en omläggning av försvarsutgifterna som också vpk har fört fram här i riksdagen. Till sist vill jag säga några ord om Nordsat, som jag glömde ta upp inledningsvis. Det finns en säkerhetspolitisk aspekt vad gäller Nordsat som sällan tas fram i debatten, nämligen det faktum att Nordsat i sin förlängning innebär att det markbundna nätet skrotas. Därmed skulle vi bli direkt beroende av länder som är anslutna till NATO. Det kan inte ligga i Sveriges intresse.
Herr talman! Något skrotande av de markbundna sändningarna har aldrig diskuterats. De remissvar som Eva Hjelmström hänvisade till gällde Nordsatutredningen. Det skulle vara ytterligt märkvärdigt om dessa organisationer — inför möjligheten att få tillgång till flera olika länders TV-satelliter — i ett remissvar skulle avsäga sig möjligheten att se nordiska program. När det gäller kravet på en kärnvapenfri zon sätter vi moderater icke likhetstecken mellan fredsorganisationer och folkrörelser. Vissa fredsorganisationer hör till folkrörelserna, men det finns åtskilliga andra folkrörelser. Det finns också, vilket jag påpekade tidigare, fredsorganisationer med mycket olika inriktning i sitt fredsarbete. Och jag har aldrig sagt att samma politik gäller för dem alla. Det är en mening som icke har sagts här i dag: Norden är en kärnvapenfri zon. När moderaterna i sin partimotion framför att det är svårt att se hur frågan skall kunna föras vidare, innebär det ett konstaterande av att Norden i dag är en kärnvapenfri zon och att det fordras medverkan av andra stater för att detta förhållande skall kunna garanteras för all överblickbar framtid. Vi har, vilket utrikesministern också påpekade, haft kontinuerliga kontakter såväl med de andra nordiska länderna som med stormakterna. I det senare fallet har ringa intresse visats för frågan.
Herr talman! Ingrid Sundberg påstår att Norden är en kärnvapenfri zon. Det är ett mycket förvånande uttalande. Mig veterligt har FN icke deklarerat Norden som kärnvapenfri zon. Det finns heller inga garantier från stormakterna gentemot Norden. Det är det som vi avser när vi diskuterar denna fråga. Dessutom kan man tillägga att Norge och Danmark i händelse av krig skulle tvingas motta kärnvapen på sin mark. Det finns alltså all anledning att driva kravet att Norden skall bli en kärnvapenfri zon. Det kravet är just nu det viktigaste i nedrustningssträvandena. När det gäller Nordsat vill jag uppmana Ingrid Sundberg att läsa de remissvar som har avgivits på de olika Nordsatutredningarna. Det är ett faktum att det inte finns en kulturorganisation av betydelse i vårt land som har anfört att man av kulturpolitiska skäl skall införa den nordiska TV-satelliten. Tvärtom har man just av kulturpolitiska skäl bestämt motsatt sig detta. Detsamma gäller, som jag framhöll tidigare, de stora invandrarorganisationerna, främst den finska gruppen. Invandrarverket har för sin del framhållit att satelliten sannolikt skulle försvåra möjligheterna att få fram bra program om invandrarnas situation, inte minst i vårt eget land.
Herr talman! Jag skall helt kort göra en korrigering. Norden är en kärnvapenfri zon, har alltid så varit och är icke planerad att vara något annat med undantag av — och här kommer korrigeringen — att ryska kärnvapenbestyckade ubåtar har befunnit sig på svenskt territorium. När det gäller remissvaren angående Nordsat behöver Eva Hjelmström bara ta kontakt med de finska invandrarorganisationerna för att få besked. Remissvaren skrevs under helt andra betingelser än som nu gäller. Jag har bara konstaterat att Eva Hjelmström förutsätter att samtliga våra kulturorganisationer och sammanslutningar inte kommer att ändra ståndpunkt med hänsyn till de tekniska förändringar som har skett.
Herr talman! Jag måste ifrågasätta om Ingrid Sundbergs syn på vad som är en kärnvapenfri zon är hennes egen eller moderaternas. Jag får väl förutsätta att den är moderaternas, vilket gör den mycket förbryllande för att inte säga generande för moderata samlingspartiet. När vi definierar en kärnvapenfri zon utgår vi ifrån de krav som Förenta nationerna har ställt upp. Det är det enda självklara i sammanhanget om man skall följa internationell juridisk praxis. Och det är ett faktum att det inte finns några garantier från stormakterna, inget av de fem krav som FN ställde upp vid sin nedrustningssession är uppfyllda. Att Norden i dag icke har några kärnvapen stationerade på mark tycker jag i sammanhanget är likgiltigt. Ingrid Sundberg tog upp fredsorganisationerna i sitt förra inlägg. Huvudpoängen där är väl att även om Ingrid Sundberg i ord deklarerar sig positiv till de flesta fredsorganisationer så har moderata samlingspartiet i handling icke ställt upp för ökade anslag eller ett ökat stöd.

Herr talman! Vi har inom Nordiska rådets svenska delegation konstaterat angelägenheten av att förankra debatterna kring nordiskt samarbete bättre i riksdagen. Vi betraktar det som en nödvändig förutsättning för att det arbete som genomförs på parlamentarikernivå i Nordiska rådet och dess utskott och kommittéer skall bli meningsfullt och få genomslagskraft. Jag är naturligtvis, herr talman, helt på det klara med att någon kan anse att en del av det jag har att säga hör hemma under andra rubriker på riksdagens dagordning. Det nordiska perspektivet på samhällsutvecklingen borde alltid prövas när vi diskuterar de olika sakfrågor där nordiskt samarbete förekommer. Då jag har ett intryck av att detta inte sker i önskvärd utsträckning, vill jag med det här inlägget påminna om att intensiteten i det nordiska samarbetet spelar en betydelsefull roll i de nordiska ländernas gemensamma ansträngningar att skapa trygghet och fred i vår del av världen. Jag vill därför begagna detta tillfälle till att något kommentera den nyligen genomförda Nordiska rådsessionen i Helsingfors. Den ekonomiska framtidsutvecklingen i de nordiska länderna kommer att präglas av ett ökat internationellt och inte minst internordiskt beroende. De nordiska ländernas ökande beroende av varandra förstärker behovet av samråd och konkreta åtgärder när det gäller utformningen av ekonomisk politik och industripolitiskt samarbete. Den största övergripande fråga vi hade att diskutera vid Nordiska rådets session i Helsingfors för två veckor sedan var hur vi skall kunna bryta den ekonomiska stagnationen, vilka insatser de nordiska länderna gemensamt kan göra för att bekämpa en alltmer ökande arbetslöshet. I januari 1982 var antalet arbetslösa i Norden 650 000. Det innebär en drastisk ökning i jämförelse med föregående år. Av de arbetslösa var en tredjedel, alltså över 200 000, unga människor, under 25 år. Tett uttalande som NFS, Nordens fackliga samorganisation, som omsluter både LO och TCO-förbunden, gjorde till Nordiska rådet befarade man att 1 miljon människor utan arbete kan bli situationen i de nordiska länderna, om den ekonomiska politik som i dag förs får fortsätta. Nordiska rådet antog vid 1981 års session ett uttalande där rådet enhälligt slog fast att de nordiska länderna i arbetet på att uppnå ekonomisk balans måste grunda sin politik på välfärdsstatens idéer. Rådet krävde att de nordiska regeringarna i det internationella samarbetet på det ekonomiska området gemensamt skulle slå vakt om välfärdsstatens mål, rätten till arbete, en rättvis fördelning av produktionsresultatet och skydd för de svaga grupperna i samhället. Rådet kunde nu konstatera att detta krav, med hänsyn tagen till den utveckling vi befinner oss i och risken för den utveckling vi kan se framför oss, gör sig gällande med ännu större styrka. Det konstaterades i flera inlägg från regeringshåll under sessionen att den politik som många av de västliga industriländernas regeringar för i hög grad bidrar till att fördjupa och förlänga krisen. Ekonomiska utskottet, som har att förbereda rådets uttalanden i ekonomiska och industripolitiska frågor, underströk med skärpa kravet på ett mera aktivt engagemang från de nordiska regeringarnas sida i det internationella samarbetet, i första hand inom OECD, med sikte på åtgärder som kan bidra till att bryta den ekonomiska stagnationen. Utskottet underströk att arbetslösheten aldrig får bli ett medel i den ekonomiska politiken. Rådet gjorde dessa uttalanden till sina. Nordiska rådet hemställde vid sin session i fjol till ministerrådet att utarbeta en energioch industripolitisk strategi med sikte på att göra Norden mindre beroende av importerade energiråvaror och att utnyttja nordiska resurser för att förstärka en industriell utveckling till stöd för sysselsättningsoch regionalpolitiska mål. Vid årets session hade ministerrådet framlagt arbetsplaner för det industrioch energipolitiska samarbetet, som kan betraktas som ett första steg i den riktning som rådet uttalat sig för. Arbetsplanerna är också ett led i uppgiften att koncentrera insatserna på samarbetsområdena Norden som hemmamarknad och Tekniken och framtiden. Rådet hemställde att denna form för planering och redovisning av samarbetet i fortsättningen skall bli fast praxis genom en årlig avrapportering till Nordiska rådets sessioner om hur dessa arbetsplaner fortskrider. Även om rådet genom det ekonomiska utskottet konstaterade att man för att få balans i ekonomin tvingas begränsa ökningstakten i de offentliga utgifterna, framhölls med skärpa den offentliga sektorns näringspolitiska betydelse. Om stagnationen i den ekonomiska utvecklingen skall kunna brytas, är det nödvändigt med ett samspel mellan privat och offentlig sektor. Investeringar och andra initiativ på den offentliga sektorns område kan bli en drivkraft i den ekonomiska utvecklingen och en möjlighet att göra näringslivet bättre rustat att möta konkurrensen i omvärlden. Ekonomiska utskottet konstaterade de risker som är förknippade med att avrusta byggsektorn på det sätt som håller på att ske. Om utslagningen av byggnadsindustrin får fortsätta kommer vi att förlora både yrkeskunskap och produktionskapacitet. Vi kommer att stå dåligt rustade när konjunkturen vänder. Vi kommer att tvingas till import av varor som vi hitintills har kunnat tillverka själva i Norden. Rådet uttalade på ekonomiska utskottets förslag att mani anslutning till det nya handlingsprogrammet för byggsektorn bör ta upp frågan om hur den negativa utvecklingen av investeringarna inom byggproduktionen skall kunna brytas. Inte minst i detta sammanhang är initiativ inom den offentliga sektorn angelägna. Det gäller såväl för bostadsbyggande som inom annan byggproduktion. Det kan gälla investeringar inom exempelvis energisektorn och transportsektorn. Den rapport om naturgas i Nord som avlevererades ses som ett viktigt led i arbetet på att göra Norden mindre beroende av importerade energiråvaror och att utnyttja nordiska resurser för att kunna förstärka industriell utveckling till stöd för sysselsättningsoch regionalpolitiska mål, inte minst för Nordkalotten men också exempelvis för Mittnorden. Inom ramen för den framlagda industripolitiska arbetsplanen och som en följd av tidigare rådsinitiativ har det avlevererats rapporter om valutareglering i Norden, etableringsoch koncessionslagstiftning i de nordiska länderna och ett notat om en nordisk aktiebolagsform. I dessa rapporter har också frågan om en nordisk aktiemarknad berörts. Ambitionen är i dessa sammanhang att undanröja hinder för det nordiska samarbetet. Vad som därvid betraktas som hinder beror naturligtvis i hög grad på vilka krafter man vill ge möjlighet att styra utvecklingen. Det gör att problemställningarna är komplicerade och politiskt kontroversiella. Det gör också att ministerrådet har tagit med stor försiktighet på dessa rapporter och ansett att de bör bearbetas vidare, innan man drar långtgående slutsatser. Ekonomiska utskottet har intagit samma ståndpunkt men konstaterar att möjligheter borde finnas för att förenkla och harmonisera regelverken för att röja ur vägen onödiga hinder, som inte har med de övergripande styrningseffekterna att göra men som kan vara besvärliga och hämmande för ett önskvärt samarbete mellan företag i Norden. Förenkling och harmonisering bör också eftersträvas när det gäller etableringsoch koncessionslagstiftningen. Rapporterna konkluderar dock att lagstiftningen på dessa områden och det sätt på vilket lagstiftningen praktiseras inte utgör ett väsentligt hinder för industriellt samarbete i Norden. Utskottet underströk angelägenheten av att inte bara näringslivets organisationer utan också löntagarnas organisationer får tillfälle att delta i det fortsatta arbetet kring dessa rapporter. Energiministrarnas plan bär vittnesbörd om att mycket på energisidan är på gång men understryker också angelägenheten och betydelsen av en bättre samordning av insatserna. En betydande möjlighet att vinna nya exportmarknader för nordisk industri har uppnåtts genom att den för det nordiska samarbetet viktiga frågan om en projektexportordning efter diverse mödor kunnat föras i hamn. Ämbetsmannakommittén för biståndsspörsmål lade till Nordiska rådets 28:e session 1980 fram en rapport som mynnade ut i en rad förslag till ett utvidgat nordiskt samarbete på detta område. Nordiska rådet anmodade vid detta tillfälle ministerrådet att lägga fram en plan över möjliga konkreta områden, där harmonisering och koordinering av existerande och planlagda nationella biståndsinsatser skulle kunna göras till fördel för mottagarländerna. Någon sådan plan har hitintills inte lagts ftam. Ekonomiska utskottet konstaterade att gemensamma nordiska biståndsinsatser fortfarande håller sig på en förhållandevis låg nivå. Utskottet underströk angelägenheten av ökade ansträngningar för ett vidgat nordiskt samarbete i biståndsverksamheten. Förutom dessa frågor, som har med det ekonomisk-politiska och industripolitiska samarbetet att göra, hade sessionen att ta ställning till en rad viktiga samarbetsfrågor också på andra områden. Juridiska utskottet har haft en rad viktiga lagstiftningsfrågor att hantera och krävde bl.a. att arbetsrättslagstiftningen skulle få en framskjuten plats i det nordiska lagstiftningsprogrammet i syfte att främja en vidare utveckling av demokratin i arbetslivet. Socialoch miljöutskottet har hanterat en rad viktiga frågor som gäller arbetsmarknadssamarbetet, arbetsmiljö, jämställdhet, socialoch hälso vårdssamarbete. Man uttalade en viss oro för att den markanta satsning som ministerrådet gör på det ekonomiskt inriktade samarbetsområdet kan ge intryck av att omsorgen om de enskilda människorna och den sociala välfärden i vid mening nedprioriteras, och man varnade för detta. Som ett resultat av trafikutskottets arbete kommer bl.a. ett nordiskt trafiksäkerhetsår att genomföras år 1983. Herr talman! Detta är bara några mycket summariska kommentarer till vad som händer inom ramen för det nordiska samarbetet. Syftet med mitt inlägg har varit att i vår utrikespolitiska debatt markera den betydelsefulla roll som detta samarbete spelar i de nordiska ländernas relationer till varandra och till omvärlden. Men jag har också velat erinra om att styrkan och framgången i detta samarbete kommer att bli beroende av i vilken mån de förslag och rekommendationer som parlamentarikerna uttalar sig för i de nordiska samarbetsorganen beaktas i arbetet inom de nationella parlamenten.

Herr talman! De båda stormaktsblocken dominerar vår säkerhetspolitiska omgivning. Det är deras rustningar som står för en övervägande del av världens rustningskostnader. Terrorbalansen mellan dem har möjligen bidragit till att förhindra krig i Europa under efterkrigstiden. Men det har skett till ett mycket högt pris. Väldiga ekonomiska resurser har förbrukats. Otryggheten kvarstår, och den ökar genom den ohämmade utvecklingen av kärnvapen. De konventionella rustningarna har lett till en ofantlig ansamling av stridskrafter i världen, särskilt på den europeiska kontinenten. ”Stoppa världen! Jag vill stiga av” är en impuls som vi väl alla någon gång har känt inför anblicken av kärnvapenhot och kapprustning i vår närhet. Men det är en lugn och genomtänkt granskning av vårt läge som krävs för att vi skall kunna utföra konstruktiva handlingar. Grunden till kapprustningen är fruktan och misstro. De hotbilder som stormakterna gör sig skapar en verklighet, som vi måste utgå från när vi tänker igenom hur vi skall vidmakthålla och försvara vårt eget oberoende. Vi måste utgå från vad de båda parternas syn på läget i världen innebär, även om vi inte helt delar den. Otvivelaktigt finns det i dagens läge flera skäl för deras misstro. Men vi är övertygade om att deras hotbilder också är överdrivna i flera avseenden. Vilka är orsakerna till den misstro som är grunden till rustningarna? En grundläggande orsak är den fruktan för varje inre förändring som råder på sina håll. Denna fruktan leder till en önskan att konservera det bestående som i sig själv är negativ och kan innebära faror. Den fred och stabilitet i världen som vi alla vill värna om får inte innebära att den politiska och sociala utvecklingen hejdas. Att människor vinner ökat inflytande över sin tillvaro och att alla — särskilt de sämst ställda — får del av den ekonomiska utvecklingen är inte bara viktigt för att undvika spänning och skapa sammanhållning inom varje enskild nation. En sådan politik är också ett bidrag till en lugnare internationell utveckling. En central fråga i dag gäller förmågan hos olika samhällssystem att tillgodose människornas grundläggande behov, både de som gäller frihet och självförverkligande och de som gäller social trygghet och levnadsstandard. En fredlig samexistens mellan staterna med konkurrens mellan idéer, produktionsmetoder och samhällslösningar är ömsesidigt befruktande. Det är genom en satsning på en sådan tävlan, inte genom militära rustningar, som stormakterna kan visa inre säkerhet och förtroende för sin ideologi och sitt samhällssystem. Alla nationer — även de militärt mäktigaste — borde ha ett eget intresse av att välja denna väg. På den grunden borde de engagera sig helhjärtat i fria kontakter över nationsgränserna. Då skulle vi nå ett djupare förtroende mellan stater och folk och bättre förutsättningar för en verklig nedrustning. Vad jag här sagt visar vilka nära samband som råder mellan ländernas inre förhållanden och möjligheterna att nå en fördjupad avspänning. I slutdokumentet från den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, upptogs skyddet av de mänskliga rättigheterna som en med andra principer jämställd norm för internationellt umgänge. Det innebär också ett erkännande av att flagranta övergrepp mot dessa rättigheter inte kan undgå att skada avspänningsklimatet. Att uppnå ökad respekt för mänskliga rättigheter är en nödvändig process, som måste ta sin tid, och den får inte hämmas. Respekt för mänskliga rättigheter, social utveckling och politisk frihet är grundstenarna för en fredlig samlevnad i vår värld. Stormakternas maktpolitik står i ett motsatsförhållande till strävandena efter social frigörelse och politisk frihet. Sovjets grepp över Polen är ett bevis på detta. Utrikesminister Ola Ullsten har i sitt anförande uttryckt sitt avståndstagande från och sin avsky för att frihetens röster i Polen har tystats, att fackföreningsledare fängslas eller interneras. Krigslagar och maktspråk är bevis på det politiska systemets förfall. Detsamma gäller för den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. I Afghanistan har inte den väldiga sovjetiska krigsmakten lyckats kuva det afghanska folket. Trots brutaliteten i överfallet finns det en hoppfull lärdom i detta: Ett folks frihetslängtan kan bara underkuvas, aldrig besegras — samma lärdom som tidigare Frankrike och USA fick sig till deli de koloniala krigen i Sydostasien. Den svenska regeringen har mycket klart tagit avstånd från förtrycket av friheten i Polen och aggressionen i Afghanistan, och lika klart har regeringen fördömt militärjuntans terror i El Salvador. Det mänskliga eländet i El Salvador är bottenlöst, och det är tragiskt att världens mäktigaste demokrati, USA, har satsat på att hålla juntan under armarna. Reaganregimen i USA har slagit in på en olycklig politisk kurs. Den drar ned sitt stöd till FN och andra internationella organ, den drar ned biståndet till u-länderna och sätter upp politiska villkor. I konfrontationsandan mot Sovjet stöder den diktaturer i Centraloch Latinamerika och tolkar folkens uppror mot de sociala orättvisorna som till största delen beroende på aggression utifrån. Denna konfrontationsattityd från USA:s sida, som slår blint mot alla konflikter i USA:s intressesfär som har sitt ursprung i sociala orättvisor, förstärker paradoxalt nog det kommunistiska inflytandet i tredje världen. De kommunistiska intressena drar nytta av den inre oron och blåser under hatet och våldet. Mexicos medlingsförslag i konflikten i Centralamerika är ett välkommet initiativ. I dagens debatt har påståtts att USA sagt nej till denna fredsplan. Jag anser att detta påstående är felaktigt. Fortfarande pågår en dialog i frågan mellan USA:s och Mexicos utrikesministrar. Så länge den dialogen pågår, så länge hålls hoppet levande om att oron och våldet skall nå ett slut också i denna del av världen. Herr talman! Jag vill komplettera utrikesminister Ullstens anförande med en redogörelse för nedrustningsfrågornas behandling under det gångna året i FN och för svenska initiativ där. Nedrustningsfrågornas behandling har även i år ägt rum i skuggan av en fortsatt försämring av det internationella läget. Debatten har främst präglats av en hård polemik mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. I fräna ordalag har de beskyllt varandra för att bära ansvaret för de ökade spänningarna i det internationella klimatet. Särskilt skarpa har motsättningarna varit i fråga om kärnvapen och kemiska vapen. De två supermakterna har bl.a. beskyllt varandra för att eftersträva överlägsenhet på kärnvapenområdet. Israels angrepp på den irakiska kärnkraftsreaktorn har också gett eko i flera resolutioner och föranlett vissa motsättningar. Detta har dock inte hindrat att fler resolutioner på nedrustningsområdet har antagits i år än under någon församling tidigare. Utsikterna till konkreta framsteg i framtiden är emellertid fortfarande relativt små, även om en klart markerad tendens till ett alltmer vidsträckt stöd för nedrustningssträvanden kan skönjas. De alliansfria staterna har fortsatt att markera en självständig hållning mot såväl väst som öst. Frågan om anklagelser för påstådd användning av kemiska vapen intog vid årets session en central roll i debatten. Den kom dock främst att handla om anklagelser och motanklagelser mellan USA och Sovjetunionen. USA har anklagat Sovjetunionen för att ha byggt upp en omfattande kapacitet för kemisk krigföring, samtidigt som USA för egen del hävdat att man upphört med tillverkningen redan år 1969. USA har också upprepat påståendena om att kemiska stridsmedel av sovjetisk tillverkning har använts av Sovjetunionens allierade i Laos, Kampuchea och Afghanistan. Sovjetunionen har för sin del angripit USA för dess förberedelser att tillverka s.k. binära vapen, dvs. nervgaser som uppstår vid kontakt mellan två relativt ofarliga substanser, exempelvis vid utskjutning av granater. USA har också anklagats för att ha använt biologiska stridsmedel mot Cuba, något som kategoriskt har tillbakavisats av USA. På initiativ av Sverige antogs också ett tillägg till ett annat resolutionsförslag om kemiska vapen. Det svenska förslaget understryker vikten av att arbetsgruppen för kemiska vapen inom nedrustningskommittén i Geneve erhåller ett vidgat mandat. Syftet med förslaget är att söka nå enighet om en konvention som förbjuder kemiska vapen. USA avstod som enda land vid omröstningen om förslaget i dess helhet. Sverige har under årets session särskilt drivit frågan om den fortsatta behandlingen av FN-studien om sambandet mellan nedrustning och utveckling, som rönt ett allmänt positivt mottagande. Ett svenskt resolutionsförslag i frågan har enhälligt antagits. Ansträngningarna har också inriktats på att följa upp ett svenskt förslag om att öppet redovisa och jämföra olika länders militärbudgetar. Detta förslag har med ökat stöd kunnat föras vidare. Sverige har också aktivt medverkat i en enhälligt antagen resolution rörande en institutionell reform inom FN-systemet för nedrustningsfrågorna. Alla dessa frågor kommer att behandlas av FN:s andra extra generalförsamling om nedrustning, som skall äga rum under tiden den 7 juni-den 9 juli i år. Incidenten med den sovjetiska ubåtens intrång på svenskt territorialvatten berördes i ett svenskt inlägg i första utskottet. Det skedde i en svensk röstförklaring med anledning av ett sovjetiskt förslag om förbud mot stationering av kärnvapen på områden, där sådana inte finns. I förklaringen framhölls bl.a. att den sovjetiska kränkningen reste allvarliga problem vad beträffar Sovjetunionens trovärdighet i dessa frågor, och det kunde därför ifrågasättas om det sovjetiska initiativet var allvarligt menat. Inlägget gav inte upphov till någon som helst kommentar från Sovjets sida. Vid sidan av omdömet att årets arbete har präglats av hårda stormaktsmotsättningar kan sägas att 1981 varit något av ett mellanår för nedrustningsärendena. Ett viktigt initiativ har dock tagits som ger nedrustningskommittén i uppdrag att förhandla om stopp för kapprustning i rymden. Uppmärksamheten riktas nu i första hand mot de nyligen inledda förhandlingarna om medeldistansrobotar i Europa och de till våren planerade SALT-förhandlingarna — numera START-förhandlingarna — om begränsning av strategiska kärnvapen samt FN:s andra specialsession om nedrustning. När man deltar aktivt i nedrustningsarbetet i FN är det en tillfredsställelse att kunna ge ett oförbehållsamt erkännande till de permanenta delegationer för nedrustning som Sverige har i Geneve och New York. Deras insatser har starkt bidragit till att stärka Sveriges inflytande i nedrustningsarbetet i FN. I ett anförande i går gjorde Sovjets president Bresjnev ett utspel i nedrustningsfrågan genom att förklara att Sovjet ensidigt skulle stoppa fortsatt utplacering av kärnvapenbärare, de s.k. SS 20, i de europeiska delarna av Sovjet. Sovjet skulle också skära ned på redan utplacerade kärnvapen. För att rätt förstå innebörden i president Bresjnevs initiativ bör man komma ihåg att USA i november 1981 lade fram sin s.k. nollösning. NATO skulle enligt detta avstå från att utplacera 600 nya kärnvapen, Pershing 2-raketer och kryssningsrobotar i Västeuropa. Det nya sovjetiska utspelet är denna gång villkorslöst, och här ligger en intressant skillnad. Man kan också förmoda att den verkliga adressaten för hans tal var den västeuropeiska antikärnvapenrörelsen, för att denna indirekt skulle påverka sina regimer. Nu pågår samtal i Gen&ve mellan USA och Sovjet om begränsning i kärnvapenrustningarna. Dessa samtal har hittills inte gett några resultat, och det kan inte uteslutas att Sovjet vill bryta dödläget med sitt utspel. Om detta kommer att lyckas bör visa sig rätt snart, och om det gör det, är det välkommet.

Herr talman! Jag skall ägna mig åt Mellanösternfrågan i mitt inlägg. 34 år efter det att FN antog resolutionen om en delning av Palestina i två stater och 17 år efter det att Israel ockuperade Västbanken, Gaza och Golanhöjderna pågår fortfarande strider i Mellanöstern. I dessa dagar är spänningen stor i Libanon och Beirut. Skall Israel invadera södra Libanon, eventuellt återigen bomba Beirut? Vad kommer i så fall att hända med palestinierna? Vad kommer Syrien att företa sig i en sådan situation? Det är, herr talman, svårt att göra sig en föreställning om vad ett nytt krig kommer att innebära för parterna. Den 26 april skall resten av Sinai lämnas tillbaka till Egypten. Oron i Libanon för att invasionen kommer före den dagen är stor. Premiärminister Begin väntar på en direkt orsak som han kan hänvisa till. Det är mycket som talar för att Israel ämnar invadera södra Libanon upp till Litanifloden. Frågan är bara när. Samtidigt skaffar sig Israel ett allt starkare grepp över Västbanken, Gaza och Golanhöjderna. Att premiärminister Begin och hans parti, som nu leder Israel, vill skapa ett Storisrael är ett känt faktum, och han kommer säkert att göra allt för att ett Storisrael också skall bli ett faktum. Men framtiden, herr talman, för ett sådant Storisrael är naturligtvis ytterst farlig, även för Israel. Som jag ser det måste man välja en av tre vägar för att det skall bli möjligt att administrera en sådan stat. Man måste antingen driva ut palestinierna från området — vilket betyder att nya flyktingläger adderas till dem som redan finns — eller välja apartheid, det förhatligaste av alla samhällssystem, med två sorters medborgare som i Sydafrika. Eller också måste man godta en sekulär demokratisk stat för såväl judar som araber med lika skyldigheter och rättigheter för judar, kristna och muslimer. I det senaste fallet upphör faktiskt den sionistiska staten. Man kan befara att Israel aldrig väljer en sådan lösning, och då återstår endast de två andra utvägarna, med allt vad de innebär. Det måste, herr talman, på båda sidor om fronten finnas ett gemensamt intresse för en lösning. Israel är visserligen en militärt stark stat i dag, den starkaste i Mellanöstern, men hur ser framtiden ut med enbart fiender i omgivningen? Också inom Israel gror en otålighet över det rådande läget, främst i och omkring labourpartiet. När det blir för spänt och skatterna för höga kan ju folk votera med fötterna, som det heter, dvs. överge Israel och bosätta sig någon annanstans i världen, t.ex. i USA, dit många redan nu beger sig. Det enda land, herr talman, som kan stoppa Israels framfart under nuvarande regering är USA. Nyckeln finns i Washington. Av allt att döma håller USA också tillbaka Israel, men Israel har visat förr att landet inte drar sig för att trotsa sin beskyddarmakt USA. Efter ett tag är allt glömt i Washington, och Israel kan gå vidare. Det krävs alltså ett betydligt kraftigare språk och påtryckningar. I detta läge borde den svenska regeringen agera genom en skarp varning till Israel att inte invadera södra Libanon. Allt som står i vår makt — även om den är begränsad — måste göras för att hindra en sådan invasion. Finns det en lösning på Mellanösternkonflikten? Ja, ibland kan man fråga sig om det verkligen finns det. Men jag tror, herr talman, att det finns en sådan lösning. Vägen dit är emellertid svår och säkert lång. Jag skall ange några huvudpunkter som jag tycker är viktiga: 1. Israel skall ha rätt att existera — inom säkra och erkända gränser, som det heter — såsom nation efter de gränser som staten hade före sexdagarskriget i juni 1976. Detta faktum bör erkännas i någon auktoritativ form av PLO eller dess största organisation Al Fatah. 2. Målet måste vara att de ockuperade områdena återlämnas. Här inräknar jag även östra Jerusalem. 3. Som ett första steg måste Israel förbereda och börja avvecklingen av bosättningarna på Västbanken och på Golanhöjderna. 4. En palestinsk stat bör kunna upprättas på Västbanken och i Gaza. 5. FN, stormakterna och gulfstaterna bör förbinda sig att ekonomiskt stödja uppbyggnaden av en sådan stat. I realiteten rör det sig om betydligt lägre kostnader än vad som förorsakas av de krig som från och till pågår. 6. Ekonomisk kompensation skall ges åt dem som inte kan eller vill återvända till sina forna hem. 7. Garantier måste självfallet lämnas för full religionsfrihet och tillträde till de heliga platserna i Jerusalem. 8. Speciella arrangemang måste genomföras för Jerusalems status som centrum för såväl judar som palestinier. Israel och PLO måste under sådana omständigheter vara beredda att förhandla med varandra, och det gäller båda sidor. Det naturligaste är att Genéveförhandlingarna återupptas under FN, med deltagande av såväl Sovjet som USA. Europamarknadens — EG:s — stater kan naturligtvis spela en avgörande roll genom sina kontakter med USA. Arabstaterna å sin sida kan, i den mån de enats om Fahdplanen — dvs. den plan som kommer från Saudiarabien och som ännu inte är fastlagd — öva påtryckningar på Sovjet. Supermakterna har ett intresse av fortsatt oro i området, och det gäller att också öva påtryckningar på dem. Herr talman! Israel försöker nu förhandla med andra krafter än PLO. Det är naturligtvis omöjligt, om man vill ha fred. PLO representerar palestinierna eller den mest representativa organisationen för palestinierna. De är, som jag ser det, de enda som är kapabla att sluta ett fredsavtal och som — det är viktigt — har kraft att genomföra det. De är väl utbildade och har en organisation som i sig i långa stycken liknar en statsbildning med regering, parlament, skolor, sjukvård och en armé. Jag tycker att det finns bara en slutsats att dra av Israels vägran att förhandla med den palestinska befrielseorganisationen: Israel önskar helt enkelt fortsätta ockupationen och eventuellt utöka den att också omfatta södra Libanon. Ockupationen övergår sedan i annektering, därefter införlivas området med Israel och så skapas ett Storisrael. Det är Begins och den nuvarande regeringens syfte. All oro och allt lidande, krigen och allt elände i Mellanöstern har, herr talman, sin rot i den palestinska frågan, och den måste lösas. Det är kärnpunkten. Det finns ingen väg förbi vare sig palestinierna eller PLO, om man vill nå en lösning. När jag lämnade Beirut i går vid middagstid exploderade en bomb i närheten av mitt hotell och utanför den egyptiska ambassaden. Vi ser i dag i tidningarna en liten notis om att minst fyra personer dödades och 15 skadades. Staden är full av militärposteringar, landet är söndersplittrat och olika grupper regerar över var sina områden. Regering och parlament är i stort sett ur funktion. I Beirut finns nära en miljon flyktingar. Libanon är nu utsatt, liksom Egypten var det i början av 1970-talet, med utbrända städer som Suez, Ismailia och Port Said. Palestinierna har fortfarande inget hem. Samtal med ledande personer inom PLO har övertygat mig om att de för sin del är beredda att acceptera att en palestinsk stat upprättas på Västbanken och Gazaremsan. En svensk observatör i Beirut, som känner många palestinier inom PLO, sade mig att hon inte hört någon av dem säga att de inte skulle vara beredda att acceptera en sådan stat. Palestinierna behöver ett hem, en nation som de kan kalla för sin, ett land som kan ge dem en identitet. Det var ju också, herr talman, vad FN föreslog 1947 — ett hem för judarna och ett hem för palestinierna. Jag hoppas att det en dag skall bli möjligt att lösa frågan så. Det är det enda sättet att få fred i Mellanöstern.

Herr talman! Den politiska debatten i Sverige handlar f. n. mest om den ekonomiska krisen i vårt land. När man hör debattörerna inte minst från socialdemokratiskt håll, får man ibland lätt intrycket att nöden står för dörren i vårt land och att vi har mycket svårt att klara oss. Vi upplever kärva tider, och risken är naturligtvis då stor att den nationella egoismen breder ut sig här liksom i andra länder. Det är ju så att våra problem är internationella problem. Vårt sätt att möta dem liksom den debatt som vi för omkring dem är också ett internationellt fenomen. Vi kan se att de rika staterna över lag ser om sitt eget hus i första rummet. Den internationella solidariteten sitter ganska trångt just nu. Det här är allvarligt, eftersom den verkliga krisen trots allt inte är den som vi upplever i de rika länderna. Det är de stora globala problemen som utgör det verkliga hotet och den verkliga krisen i dag. De bekymmer som vi upplever och som påverkar vår ekonomi i negativ riktning — höjda oljepriser, en allmän ekonomisk stagnation i världen — drabbar också de fattiga länderna och drabbar dem mycket hårdare. När det för oss handlar om att upprätthålla den levnadsstandard som vi är vana vid, handlar det för människorna i de fattiga länderna i allmänhet om liv eller död. De upplever precis som vi att importkostnaderna ökar och att samtidigt möjligheterna är små att kompensera sig genom att få in mer pengar på exporten. De här förhållandena har lett till att också u-länder som under en lång tid har haft en ganska ljus utveckling har fått se den förbytas i sin motsats. Kurvor som har pekat uppåt börjar peka nedåt igen, och det blir allt svårare att försörja befolkningen. De här allmänna ekonomiska problemen förvärras av att vi i de rika länderna visar en växande snålhet i vårt bistånd till de fattiga. Detta är allvarligt. Det är, som sagt, i de fattiga länderna som de verkliga problemen finns, och de har i allmänhet svårigheter som är av en sådan art att det fordras mycket snabba åtgärder för att undvika skador som kan bli omöjliga att reparera i framtiden. Det krävs alltså i många fall omedelbara insatser. Livsmedelskrisen i världen blir värre. Livsmedelsförsörjningen fungerar sämre. Detta innebär naturligtvis att folk tvingas svälta eller bli undernärda, men det innebär också att en stor del av de människor som växer upp i de fattiga länderna i dag riskerar att få obotliga skador på grund av undernäring eller felnäring — skador som inte går att avhjälpa ens om de i framtiden skulle få en bättre livsmedelssituation. Den energikris som hos oss yttrar sig så att oljeräkningarna kan bli litet besvärande stora och att vi känner ett tryck på oss att sänka inomhustemperaturen från kanske 22-23 grader till 20 grader leder i u-länderna till en växande skövling av de skogar och snår som finns kvar. Brännvedskrisen är den verkliga energikrisen i världen. Och skövlingen av den skogsväxtlighet som finns i u-länderna leder till en snabb ökenutbredning. Arealer som är flera gånger större än Sveriges samlade odlingsareal förvandlas varje år till öken. Sahara förflyttar sig söderut med mycket hög hastighet. Detta leder också till att försörjningssituationen förvärras ytterligare. Vi kan se en växande massarbetslöshet i de fattiga länderna, som får de arbetslöshetstal som vi diskuterar i Europa, och i synnerhet i Sverige, att verka ganska blygsamma, hur allvarliga de än är. Vi kan alltså se hur allt fler människor döms till ett liv i nöd och elände. Världens ungdom har en mörk framtid, och dess framtidsperspektiv blir allt mörkare. Vi tänker genomföra ett internationellt ungdomsår om ett par år. Men vi får konstatera att vi aldrig har haft så litet att lova världens ungdomar som inför detta ungdomsår. Aldrig tidigare har framtidsperspektiven varit så pass dystra för ungdomen. Den ekonomiska och sociala misären, som växer allt snabbare i de fattiga länderna i den ekonomiska krisens spår, är ju en katastrof i sig. Dessutom leder den till växande spänningar inom och mellan länderna i den fattiga delen av världen och skapar förutsättningar för allvarliga konflikter av olika slag. Vi kan också konstatera att huvuddelen av alla de krig som utkämpas i dag — och huvuddelen av alla de verkligt allvarliga krishärdarna — förekommer i den tredje världen. De har ofta sina rötter i de djupa sociala och ekonomiska orättvisorna i världen. Detta utnyttjas gärna och ofta av supermakterna. Och supermakternas inflytande och intressen är så spridda över hela världen att varje konflikt av detta slag kan växa till en världsbrand. Vi kan se hur USA utnyttjar motsättningarna i Mellanamerika för att stärka sina positioner. Vi kan se hur det faktum att Sydafrika för ett krig mot Angola gör att Sovjetunionen kan stärka sin position där. Varje lokal konflikt bär alltså i sig fröet till en världskonflikt. Det gör också att de ekonomiska och sociala problemen i den tredje världen är det kanske allra största hotet mot världsfreden. Det viktigaste för oss just nu borde vara att få till stånd en globalt samordnad räddningsaktion för att möta dessa globala försörjnings-, resursoch miljöproblem. Det borde handla om rättvisare handelsvillkor för de fattiga länderna. Det borde handla om att åstadkomma största möjliga livsmedelsproduktion i världen för att lösa problemet med människornas försörjning med mat. Det borde handla om omfattande skogsplanteringsinsatser för att stoppa ökenutbredningen och kalhuggningen av de tropiska bergsområdena. Det borde också handla om utveckling av en resursbevarande teknik, anpassad till u-ländernas förutsättningar, och en industrialisering, inriktad på att tillfredsställa basbehoven för de fattiga folken i världen. Vi borde alla inse att det i första hand är i de fattiga länderna som de materiella standardförbättringar som vi har utrymme för i världen skall ske. Detta är alltså vad som borde vara det absolut viktigaste för oss, var vi än lever i världen. Men tyvärr är förutsättningarna för en insats av det här slaget dåliga. I de rika länderna, där resurserna finns, är man inte särskilt intresserad av detta. Där har vi fullt upp med våra egna, ändå jämförelsevis måttliga problem. Det gäller också Sverige. Inte minst socialdemokraterna talar gärna med dubbla tungor i det här fallet. Ofta tycker socialdemokratiska ledare om att tala om den internationella solidariteten, särskilt i högtidliga sammanhang. Samtidigt har man ett annat budskap till det svenska folket. Det handlar om att vår egen levnadsstandard är för låg och måste bli högre. Regeringspolitiken, som syftar till att vi skall anpassa vår konsumtion till vad vi har råd med, avvisas. I stället arbetar man målmedvetet på att underblåsa ett missnöje med den levnadsstandard vi har och framkalla krav på en ökad konsumtion, som i praktiken skall betalas med lån från utlandet, vilket redan i dag sker i alltför stor utsträckning. Det innebär alltså att vi, ett av världens absolut rikaste länder, skulle fortsätta att leva på andra — kanske i ännu högre grad än i dag. Det är innehållet i det socialdemokratiska budskapet när talet om internationell solidaritet inte längre hörs. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som det rika land vi ändå är den ekonomiska krisen till trots tar vår del av ansvaret för hushållningen med världens resurser och anpassar vårt levnadssätt till vad vi faktiskt har råd med. Samtidigt är det också nödvändigt att vi trots den ekonomiska krisen är beredda att aktivt arbeta för en global rättvisepolitik som skapar drägliga levnadsvillkor också i andra delar av världen. Det går inte att som t.ex. moderata samlingspartiet hävda att bara för att vi har det kärvt ekonomiskt skall vi dra ned vårt stöd till folk som kämpar för att överleva. Den internationella solidariteten måste fortfarande vara grundläggande för vår politik. I perspektivet av de problem som finns runt omkring oss lever vi i Sverige fortfarande som världens överklass.

Herr talman! Det finns ett avsnitt i regeringsdeklarationen om länderna i tredje världen och deras problem. Det påpekas att de värjer sig mot att tvingas in i ett öst-väst-mönster, som inte tillgodoser deras situation och behov. Det sägs också att Sverige har arbetat intensivt för ett ökat samarbete mellan nord och syd och att svenskt stöd till FN och internationellt biståndsarbete sedan länge har varit en central del av vår utrikespolitik. Regeringen och utrikesministern beklagar också att USA:s politik inom det multilaterala området har medfört att bistånd och samarbete har hamnat i en djup kris. Men vad har den svenska regeringen väntat sig? Och vad ligger det för sanning bakom påståendena att Sverige helhjärtat ställt upp på nord-syddialogen? Vad har Sverige gjort för att motverka öst-väst-mönstret? Sanningen är ju den att de borgerliga regeringarna mycket medvetet och mycket konsekvent har anpassat den svenska biståndspolitiken till öst-västmönstret och därmed till att passa USA:s intressen. Det första och bästa exemplet är Vietnamhjälpen. En av de tidigaste förändringarna i den borgerliga biståndspolitiken var att börja nedskärningen av biståndet till Vietnam. Därmed ställde man sig klart på USA:s sida. Denna stormakt, som i åratal förhärjade, brände och mördade i Vietnam, såg naturligtvis med stort gillande hur dess fortsatta ekonomiska krigföring mot vietnameserna och de andra folken i Sydostasien fick stöd av den svenska borgerliga regeringen. USA själv har aldrig ens gjort en ansats till att uppfylla sina åtaganden i uppgörelsen med Vietnam om krigsskadestånd för att sona åtminstone något av alla sina brott mot det landet. I stället har man uppmuntrat andra stater till bojkott, sabotage och direkta anfall mot Vietnam. Man stöder öppet försöken av diverse suspekta grupper att hindra återuppbyggnaden i Kampuchea och kasta det landet tillbaka till det tillstånd av kaos och folkmord som Pol Pot-regimen åstadkom under sin tid vid makten. Den svenska regeringen stöder direkt denna politik genom att vägra erkänna Heng Samrins regering i Pnohm Penh, fastän det finns överväldigande bevis för att den har genomfört en återuppbyggnad samt har kontroll över territoriet och stöd av befolkningen. Men USA ogillar den regeringen liksom den i Laos och den i Vietnam, därför att de har motarbetat USA:s intressen och varit starka nog att motstå och besegra USA. Den stormaktspolitiken ställer den svenska regeringen upp på, snålar och minskar på det svenska biståndet och undandrar länderna i Sydostasien politiskt och diplomatiskt stöd i deras fortsatta kamp mot USA:s imperialism. Nästa talande exempel är Cuba. Liksom Vietnam har det landet gjort motstånd mot USA, vunnit självständighet och byggt upp och förbättrat samhället på ett sätt som saknar all jämförelse i Latinamerika. Och naturligtvis är Cuba då hatat av USA samt utsatt för otaliga övergrepp, handelsbojkotter, invasionsförsök och sabotage. Vilken ståndpunkt intar borgerligheten i Sverige och dess företrädare? Jo, en av de första åtgärder som vidtogs på biståndspolitikens område av de svenska borgarna var att avveckla hjälpen till Cuba, avföra det som programland och inte lyfta ett finger till dess försvar i den alltmer ökande hets som landet utsätts för av USA. Situationen i Centralamerika och det karibiska området är mycket allvarlig. Om bakgrunderna till denna situation, den snabbt ökande risken för öppet krig, den fascistiska folkmordspolitik som bedrivs av regimerna i El Salvador och Guatemala och den fräcka krigspolitik som bedrivs av USA i området, om allt detta finns endast några undanglidande fraser eller ingenting i den svenska regeringens utrikespolitiska deklaration. Vad har regeringen gjort för att stödja befrielsefronten FDR/FMNL i El Salvador? Man har inte vågat, eller inte velat erkänna i klara och otvetydiga ordalag, att FDR FMNL är en nödvändig part vid en förhandlingsuppgörelse. Men man har inte velat ställa upp på den fransk-mexikanska deklarationen från förra året om ett erkännande av rörelsen såsom det salvadoranska folkets representant. Jag vill gärna instämma i vad Gertrud Sigurdsen sade i debatten här i kammaren i dag, nämligen att de svar som utrikesministern tidigare lämnat när det gällt ett erkännande av fronten i El Salvador har varit undanglidande, otydliga och suddiga och inte visat någon klar vilja att ta bestämd ställning i förhållande till fronten. Detta är en skamfläck på den svenska regeringens politik i Centralamerika. Enligt vårt partis mening bör den svenska regeringen göra ett klart uttalande till FDR/FMNL:s fördel och erkänna denna rörelse såsom en representativ politisk representant för det salvadoranska folket. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av de allra senaste dagarnas händelser. USA tillgriper alltmer desperata metoder i sina försök att stoppa utvecklingen mot frihet och nationellt självbestämmande för de små staterna i Centralamerika. Det är inte nog med att man fortsätter att trappa upp hotet och krigsåtgärderna mot Kuba. Det är vi sedan länge vana vid att höra. Nu riktas samma och om möjligt värre hot mot sandinisternas regering och mot folket i Nicaragua. USA understödjer öppet terroristaktioner mot Nicaragua genom utbildning, ekonomiskt stöd, transporter av militära förband och alla slag av politiska aktioner. Det är en omöjlig tankegång för USA:s regering att en stat som Nicaragua skall få existera och liksom Cuba bli ett exempel på att förtryck, utarmning och svält inte är oundvikliga följeslagare för folken i Latinamerika. Länderna där kan blomstra och folken leva gott, om de kan befria sig från USA:s förtryck och därmed göra sig av med sina inhemska utsugare. Den svenska regeringens syn sådan den framstår i utrikesdeklarationen kan inte uppfattas som annat än ljum och överslätande när det gäller utvecklingen i Karibien och Centralamerika och den roll som USA spelar i sammanhanget. Man välkomnar initiativet av Mexicos president. Men hur har det upptagits i USA? Det reella svaret är stora marina övningar i Karibiska havet, där också förband från den europeiska ”försvarsalliansen” NATO deltar. Vilka europeiska intressen skall NATO försvara i Karibien? Mot denna uppenbara stormaktsoch styrkepolitik borde den svenska regeringen rikta lika hårda och ihållande protester som när det gäller Sovjets övergrepp i Afghanistan och påtryckningar mot Polen. Men här sviker den politiska viljan. Ola Ullsten inrättar sig snällt i västfållan och betecknar igen, precis som under Vietnamkrigets dagar, USA:s politik som beroende av misstag. USA begår inga misstag i Centralamerika, man vet vad man gör, varför man gör det och vilka resultat man vill ha. Ett annat exempel på hur den svenska regeringen i sin utrikesoch biståndspolitik lyhört lyssnar på USA är Etiopien. Det är ett land som Sverige under lång tid har haft nära och goda förbindelser med. Det var en av de allra första mottagarna av svenskt bistånd, och det biståndet ökades och utbyggdes ända fram till 1974. när folket i Etiopien gjorde uppror mot kejsaren och de grupper som han grundade sin makt på. Det blev en folklig resning och en revolution i Etiopien, som så småningom ledde fram till en utveckling med socialistiska förtecken. Etiopien fick stöd och hjälp av Cuba och Sovjet, och då var det helt plötsligt inte längre intressant för Sverige att vidareutveckla och utöka biståndet. Detta trots att det finns övervägande bevis för att utvecklingen i Etiopien har varit oerhört positiv och förbättrat det etiopiska folkets levnadsförhållanden på ett sätt som söker sin motsvarighet i Afrika under senare år. Sverige frös biståndet till Etiopien på samma nivå under ett flertal år, vilket innebar en reell minskning. De två senaste åren har blygsamma ökningar skett, men det har långt ifrån inneburit att biståndet till Etiopien kommit upp till samma nivå som i början av 1960-talet, om man tar hänsyn till inflationseffekten. Det är en skam och en tydlig högervridning i den svenska regeringens behandling av Etiopien. Det finns andra länder där förtryck, tortyr och avrättningar ökar. Det är en orimlighet att räkna upp alla — många exempel har också nämnts tidigare i debatten här i dag. Men jag vill nämna ytterligare ett som inte kommit upp så ofta i den svenska debatten på senare tid. Jag tänker på Pakistan. Där har vi en militärdiktatur som hör till de hårdaste vi känner till. Den understöds följaktligen av USA på alla sätt. Efter det att den till USA vänligt inställda shahregimen i Iran fallit och en direkt fientlig regim kommit i stället har Pakistan blivit ett allt viktigare basområde för USA. Zia-ul-Haq, diktatorn i Pakistan, får ett allt kraftigare och ökande stöd i sitt förtryck av folket. Sverige har avvecklat sitt bistånd till Pakistan. Det är bra och det uppfyller krav som vpk drivit i många år, men det betyder inte att det är likgiltigt vilka ställningstaganden och uttalanden som den svenska regeringen gör eller inte gör i fortsättningen när det gäller Pakistan. Det är i högsta grad angeläget att vi i Sverige följer vad som händer i Pakistan, för det är ett land som kommer att spela en viktig roll i det oroliga område som dessa delar av Asien alltmera utvecklas till. Efter att ha hört högerns företrädare, Gösta Bohman, i debatten tidigare här i dag, är det med mycket stor oro som jag avvaktar den svenska borgerlighetens fortsatta agerande när det gäller inriktning och utformning av den svenska biståndspolitiken. Moderaterna har, som jag försökt visa med några exempel, fått allt större inflytande, oavsett om de suttit med i de olika borgerliga regeringarna eller inte. Det är otäcka perspektiv som öppnar sig om Gösta Bohmans syn och idéer skall få fortsätta att påverka utvecklingen så som hittills har skett. Det är till skada för Sveriges internationella anseende. Det försvårar möjligheterna att ingripa och hjälpa med stöd av den neutrala och respekterade linje som Sverige hittills varit känt för. Och slutligen, det leder de knappa resurser som vi här i vårt land kan avstå för internationellt biståndsarbete till felaktiga användningar, till stöd för regimer som vi borde motarbeta och till försvagning av stater som vi i stället borde stödja.

Herr talman! Den fredsrörelse som har växt mycket snabbt i Europa har nu också med styrka breddats till andra områden. I Östtyskland finns en fredsrörelse som uppenbarligen bereder regeringen där bekymmer. I USA har ganska snabbt efter president Reagans tillträde en fredsrörelse växt på bredden. Här i vårt eget land avhöll vi för inte så länge sedan en folkriksdag för fred som var en väldigt fin manifestation. Det var mognad och nyansering i kraven och debatten. De belackare från höger som före folkriksdagen hade angripit den för att den skulle bli ensidig, östtillvänd och vad det nu må ha varit fick helt fel. När det gäller fredsrörelsens framväxt är det en aspekt jag skulle vilja ta upp speciellt. Särskilt i de områden i världen som är klämda mellan maktblocken eller finns nära skärningslinjen mellan blocken växer motståndet mot de allt farligare rustningarna, framför allt kärnvapenrustningen. I debatten har det ju talats mycket om hur Europa är klämt mellan stormakterna, men man tänker kanske i vårt land mindre på de andra områden i världen som också ligger mellan USA och Sovjet. Japan och Stilla havet är ett område som också finns i en skärningslinje mellan supermakterna med vissa motsvarigheter till situationen i Europa. Motståndet mot kärnvapnen finns inte bara i Europa utan också i dessa andra områden. En symbol för kärnvapenmotståndet och för rädslan för att dras in i en supermaktskonflikt som egentligen inte angår en var den starka reaktionen i Japan när det visade sig att USA i strid med fördraget och i strid med japansk lagstiftning vid olika tillfällen hade tagit in kärnvapen på japanskt territorium med fartyg, t.ex. hangarfartyget Midway. Samtidigt ökar Sovjetunionen utomordentligt kraftigt sin kärnvapenflotta i Vladivostok vid Stilla havet. Det finns öar i Mikronesien i Stilla havet där debatten om kärnvapenfrihet också växer. Några samhällsbildningar har antagit en konstitution där man förbjuder all kärnvapennärvaro. Allt detta andas en rädsla för att dras in i en supermaktskonflikt som man inte själv anser sig ha del i. Jag skulle vilja peka på ett mönster här i Europa som man kanske inte alltid ser när det gäller just skärningslinjen mellan blocken. En blick på Europas karta visar att det i olika skeden efter andra världskriget i de flesta områden kring militäralliansernas gränser har skapats buffertar mellan blocken. Det har skett i olika former, ibland på initiativ från militärallianserna, ibland med utgångspunkt i regionala och nationella intressen hos berörda länder i gränsområdena. Längst i norr ligger de demilitariserade Spetsbergen. Så kommer två neutrala stater mellan blocken: Sverige och Finland. Vidare karakteriseras hela Norden i dag av kärnvapenfrihet, som vi vet. Vi diskuterar också en formalisering av en kärnvapenfri zon i Norden. Och söder om oss följer vad som egentligen är ett undantag i den här bilden, nämligen Tyskland, där militärallianserna står starkt uppbyggda mitt emot varandra direkt vid gränsen. Här har i stället initiativen för att hålla spänningsnivån rimligt låg tagit sig icke-militära, politiska uttryck, bl.a. genom SPD:s östpolitik. Söder om Tyskland ligger Österrike, vars neutralitet ju var en avtalsfäst följd av andra världskrigets avslutning. Så kommer det alliansfria Jugoslavien mellan militärblocken. Och slutligen finns åter en direkt gräns mellan blocken: Bulgarien och Grekland, där NATO och Warszawapakten möts. Men också detta är ett område där det nu förs en intensiv diskussion om regionala initiativ för upprättande av en kärnvapenfri zon på Balkan. Diskussionen i Norden och diskussionen på Balkan kan sålunda delvis ses som inslag i samma mönster. I tider när konfrontationen mellan supermakterna tilltar strävar sådana länder som ligger nära den farliga skärningslinjen mellan militärallianserna till olika regionala initiativ för att hålla spänningen låg i alliansernas gränsområden. Jag skulle vilja säga att en ökad osäkerhet och en ökad spänning nära blockgränserna inte heller borde vara något intresse för supermakterna, inte ens i en situation där en allmän konflikt dem emellan skulle tillta. Det följer bl.a. av att risken för en okontrollerbar upptrappning av lokala konflikter vid gränsen till ett kärnvapenkrig är stor. Därför borde det i grunden finnas ett säkerhetsintresse också för de bägge supermakterna att acceptera olika former av regionala initiativ som syftar till att hålla spänningsnivån låg mellan militäralliansernas gränser i Europa. Det är också i detta sammanhang som man skall se den diskussion som förs i den socialdemokratiska partimotionen om nedrustning, där vi talar om kopplingen mellan förtroendeskapande åtgärder — de s.k. CSBM:s, som diskuterades vid säkerhetskonferensen i Madrid — och frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Ett syfte med förtroendeskapande åtgärder är ju att minska behovet av starkt framskjutna attackoch försvarspositioner inom militärallianserna nära maktblockens gränser. Var och en av de bägge supermakterna har utvecklat en stark attackkapacitet nära det andra blockets gränser. Särskilt farligt blir det när dessa framskjutna baser innehåller taktiska kärnvapen. Därmed skapas risker för att konventionella konflikter vid gränserna skulle kunna trappas upp till kärnvapenkrig. En sådan förtroendeskapande åtgärd är t.ex. lång förvarningstid. Detta är en militär förtroendeskapande åtgärd som just syftar till att öka säkerheten och minska behovet av att rusta upp nära den potentielle fienden. De kärnvapenfria zonerna har många mål och många motiveringar, men i ett avseende kan kärnvapenfria zoner nära militäralliansernas blockgränser ses i ett liknande perspektiv som förtroendeskapande åtgärder. Sådana zoner skulle kunna bidra till att spänningen hålls på en låg nivå just vid alliansernas gränsområden, och i samband med andra åtgärder skulle de kunna minska behovet av starkt framskjutna attackpositioner nära dessa gränser. Det är som sagt bl.a. av det skälet som socialdemokraterna vill att regeringen skall ta upp kopplingen mellan en kärnvapenfri zon i Norden och de förtroendeskapande åtgärderna till närmare analyser. Litet mera långsiktigt skulle man kanske kunna referera det invigningsanförande i Krigsvetenskapsakademien som hölls av Jan Prawitz för några år sedan. Han understryker där kopplingen mellan kärnvapenfria zoner och andra säkerhetsskapande regionala initiativ som berör bl.a. Arktis och andra nordområden. Han pekar på det intresse för frihet från kärnvapen som finns i Island och i Grönland, och han pekar också på den kanadensiska regeringens beslut att trappa ner kärnvapennärvaron i Canada — trots att Canada är ett NATO-land. Han för ett resonemang kring hela nordområdet, från Canadas arktiska områden och över de arktiska områdena i Grönland till Norden, och han diskuterar vilken typ av västliga uppoffringar i form av förtroendeskapande åtgärder som kunde vara naturliga för att möta sovjetiska uppoffringar, om Sovjet vore berett att i praktiken göra reella åtaganden när det gäller förtroendeskapande åtgärder fram emot Ural. Han ser alltså hela nordområdet i ett sådant sammanhang. — Detta är naturligtvis enlångsiktig diskussion; den hör definitivt inte hemma i den närmaste tidens diskussioner om en kärnvapenfri zon i Norden. Men det är intressant att regionala initiativ för att hålla spänningen låg också kan ses i ett mer långsiktigt sammanhang, innefattande Norra Ishavet och stora delar av det arktiska området. Vikten av att mot denna bakgrund regionalt kunna bidra till avspänning — särskilt nära maktblockens gränser — gör enligt min mening att en del av argumenten mot en kärnvapenfri zon i Norden och mot att försöka konsolidera den kärnvapenfrihet som nu råder här, ofta blir egendomligt tomma. Det finns de som säger att man skall upprätta en sådan zon bara under vissa bestämda förutsättningar. Man ställer förhandskrav; en lång rad detaljerade krav skall uppfyllas av supermakterna. Man ställer förhandsvill kor: Blir inte de här kraven uppfyllda, så får det vara! Jag frågar nu: Vad är det som får vara? Vad är alternativet? Om nu inte s.k. maximalistiska krav uppfylls helt och hållet, skall Sverige i så fall sätta sig ned som åskådare och få iaktta hur i en situation av ökad spänning i norra Europa ett en större antal kärnvapen kan komma att finnas nära våra gränser? Skall vi bara passivt se på utan att på något sätt själva bidra till avspänning, om antalet kärnvapen ökar kring våra gränser, när kanske Norden dras in i ett destabiliserande mönster? En politik som går ut på att vi säger att antingen uppfylls alla våra krav eller också gör vi ingenting är direkt oansvarig och skulle kunna minska stabiliteten i Norden. Det skulle innebära att vi inte gav ett bidrag — som vi kan göra — till avspänning i Europa. Norden hör ju i hög grad ihop med det övriga Europa och situationen där. Det finns en fastlåsning av läget i Europa som måste lösas upp, både med militära förtroendeskapande åtgärder och med icke militära avspänningsinitiativ. I Norge har nyligen utgivits en internationell debattbok om kärnvapen och risken för ett krig. Det norska arbeiderpartiets ordförande Gro Harlem Brundtland konstaterar där att den militära konfrontationen är skarpast i Europa. Det är i Europa som rustningarna allra starkast stänger möjligheten till politisk utveckling och fredlig förändring, säger Gro Harlem Brundtland. Herr talman! Denna utomordentligt farliga låsning måste brytas upp — som den norska bokens titel lyder — ”För det blir for sent”.

Herr talman! Jag har tyvärr icke möjlighet att i likhet med Mats Hellström utnyttja talarstolen till att göra reklam för böcker i vilka jag medverkat. Jag skall i stället ägna tiden åt att göra några reflexioner kring den säkerhetspolitiska debatt som även Mats Hellström tog upp. Under de senaste åren, framför allt det senaste, har vi i detta land haft någonting så ovanligt som en bred debatt om förhållanden av grundläggande betydelse för vår egen säkerhet. Jag tänker på den debatt vi har fört om möjligheterna att upprätta en nordisk kärnvapenfri zon, de vitt skilda sätt på vilka en sådan kan tänkas och hur dessa skulle kunna bidra till stabiliteten i det nordeuropeiska området. Den debatten kommer med all säkerhet att fortsätta de kommande åren. En rad omständigheter gör visserligen att förverkligandet av en sådan zon kanske ter sig mer avlägset än för något år sedan, men det är inget skäl för att skjuta upp debatten om vilka konsekvenser olika zonarrangemang skulle kunna få för vår och andra staters säkerhet. Tidigare i dagens debatt har refererats till det anförande som kabinettsekreteraren Leifland nyligen höll och i vilket han utvecklade en del synpunkter på detta ämne. Kabinettsekreterarens tal står formellt för honom själv, men det är naturligt att de åsikter som en tjänsteman på den nivån framför har den allra största betydelse för utformningen av svensk utrikespolitik. Därför bör dessa åsikter bli föremål för debatt även här. När debatten om en kärnvapenfri zon först föddes skedde det med utgångspunkt i förslag som lades fram av dem som numera kallas minimalister, dvs. de som endast eftersträvar en zon omfattande områden som redan är kärnvapenfria och som i ett krigsläge sannolikt icke skulle förlora sin status förrän de utsatts för ett regelrätt angrepp från den andra sidan. Denna minimalistiska ståndpunkt har alltid varit Sovjetunionens, men den har aldrig varit Sveriges. För Sovjetunionen har det varit naturligt och självklart att eftersträva ett zonarrangemang som icke berör de egna kärnvapendispositionerna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området, och för Sverige har det varit lika självklart att hävda att ett zonarrangemang faktiskt måste omfatta de kärnvapen som finns och som är avsedda för insats i just detta område. Dåvarande statssekreteraren Anders Thunborgs motiv för denna ståndpunkt står sig väl än i dag, och de åberopas ju som bekant också av utrikesutskottet i dess ofta omtalade betänkande från 1981. Under det senaste året har denna svenska ståndpunkt utvecklats och preciserats ytterligare, delvis som en konsekvens av den debatt som följde i spåren av den sovjetiska ubåtens kränkning av svenskt territorium. I ett anförande i Helsingfors förklarade statsministern att det är självklart att Östersjön måste ingå i ett zonavtal för att säkra dess kärnvapenfrihet. I ett anförande i Göteborg förklarade utrikesministern att det enbart i Leningrads militärområde finns mer än 150 kärnvapensystem med sådan placering och av sådan typ att de knappast kan vara avsedda för annat än insats mot Norden. Och det är knappast möjligt att tolka utrikesministerns tal som annat än en precisering av tidigare svenska uttalanden om vilka geografiska områden och vilka vapensystem som ett eventuellt zonavtal skulle omfatta. Kabinettsekreterarens anförande drar på ett intresseväckande sätt de praktiska konsekvenserna av dessa svenska ståndpunkter, och det är svårt att se att det skulle kunna göras med andra resultat än de som han redovisar. Kräver Sverige att Östersjön och delar av sovjetiskt territorium omfattas av ett zonavtali den ena eller den andra formen, är det självklart att detta måste följas av krav på rätt till regelbundna och omfattande inspektioner av efterlevnaden av avtalet. Det torde råda bred enighet om att vi icke kan lita enbart på deklarationer och avsiktsförklaringar när det gäller vår egen säkerhet. Självfallet medför krav som dessa att sannolikheten för upprättandet av en nordisk kärnvapenfri zon minskar. Sedan slutet av 1950-talet har Sovjetunionen visat att man primärt vill diskutera förslag som icke innebär intrång på deras kärnvapendispositioner. Och det förefaller osannolikt att Sovjetunionen nu eller under överskådlig tid skulle vara beredd till så vittgående ingrepp i sina strategiska, regionala och taktiska kärnvapendispositioner i detta område som ett tillgodoseende av de svenska krav som preciserats under senare år faktiskt skulle innebära. Men detta till trots finns det anledning att diskutera vilka effekter en zon av denna utformning och omfattning skulle få på den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden, och då i all synnerhet på Sveriges möjligheter att i ett läge av kris eller krig i vår omvärld fullfölja vår alliansfria politik. Ställer vi krav på inspektion, kommer självfallet även Sovjetunionen att göra det. Skall svensk militär personal ha rätt att inspektera den sovjetiska marinens olika enheter vid infart i det av zonen omfattade Östersjöområdet eller vid utfart från de sovjetiska hamnarna vid dess kuster, är det fullt naturligt att sovjetisk militär skulle ges rätt till vittgående och frekventa inspektioner av olika former av svensk militär verksamhet över hela vårt territorium. Skall svenska, danska, norska och finska militära kontrollanter ges tillträde till t.ex. flygplatser, garnisoner och uppmarschområden i Leningrads militärområden, är det självklart att sovjetisk militär måste ges motsvarande rättigheter i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Det finns anledning att ägna viss eftertanke åt de effekter som sådana ömsesidiga inspektionsarrangemang kunde få i lägen då vår säkerhetspolitik ställs inför prövningar. Jag är icke helt övertygad om att en sådan eftertanke kommer att ge som resultat att sådana arrangemang i varje situation är värdefulla.

Supermaktens möjligheter till spelöppningar i en sådan situation är alltid fler än småstatens, och det kan inte uteslutas att ett arrangemang som detta skulle kunna accentuera en sådan obalans ytterligare. Dess värre förblir det min uppfattning att svensk säkerhetspolitik måste utgå ifrån att det bara är oss själva vi kan lita till i kritiska lägen. Jag hyser en djup misstro mot det verkliga värdet av de olika garantier mot övergrepp eller olika former av anfall som nu föreslås från olika håll i den svenska debatten. Formella garantier för fred saknas förvisso icke i dagens värld, men den reella situationen har dess värre icke blivit så mycket bättre för den sakens skull. Det kan vara värt att påminna om att vi före det andra världskrigets utbrott faktiskt hade två icke-angreppspakter som omfattade Norden, nämligen den dansk-tyska och den finsk-sovjetiska. Det tog den tyska och den sovjetiska diplomatiska maskinen icke många minuter att sopa dessa dokument åt sidan, när resp. statsledningar ansåg att angrepp mot dessa länder skulle ske. Men detta innebär inte, herr talman, att jag ser debatten om en kärnvapenfri zon som meningslös eller felaktig — tvärtom. Jag tror att den har ett mycket betydande värde när det gäller att markera den vikt vi tillmäter dagens säkerhetspolitiska stabilitet i detta område och de dispositioner och restriktioner i fråga om dispositioner som olika nordiska och andra nordeuropeiska länder har vidtagit. Jag tror också att debatten tjänar syftet att belysa de centrala samband och förhållanden som vår utrikespolitik måste utformas med utgångspunkt från. Mats Hellström spekulerade i sitt anförande över de olika alternativ för svensk utrikespolitik som föreligger. Han tycktes mena att vi med ett uppställande av förhandskrav när det gäller ett zonarrangemang skulle riskera att ledas in i en situation där vi genom att avsäga oss varje form av zon medverkar till att kärnvapen blir allt vanligare i vår omvärld. Jag är inte övertygad om att vi är inne i en utveckling där kärnvapen i vår omedelbara omgivning blir allt vanligare. Vi har kanske blivit mera medvetna om kärnvapnens förekomst i vår omvärld, men detta får vi inte förväxla med att det faktiska förhållandet har förändrats. Jag tror att kärnvapenhotet mot vårt land kan ha ökat, men det hotet kommer i så fall i minst lika stor utsträckning från system som ligger långt utanför den geografiska zon som diskuteras i denna debatt. Den mest slående utvecklingslinjen under senare år när det gäller vapensystem på kärnvapenområdet är ju en ökad räckvidd och en ökad träffsäkerhet, som ger stormakterna möjlighet att på mycket långa avstånd och med mycket stor precision angripa de mål de vill angripa. Någon har i något sammanhang sagt att den kärnvapenfria zonen i mångt och mycket är en produkt av 1950-talets strategiska och tekniska realiteter, och något kan det ligga i detta. Jag tror att man, när man går in i zonarrangemangen, måste ställa upp vissa villkor. Det är inte så att varje möjlig zon är förenlig med svensk säkerhet eller att varje möjligt zonavtal är förenligt med hittillsvarande principer för svensk alliansfrihet. Det finns principer som är antagna och stadfästa av olika svenska regeringar. De är preciserade i utrikesutskottets betänkande från förra året, och de har ytterligare utvecklats av statsministern och utrikesministern under det gångna året. Även om man skall vara medveten om de komplikationer som dessa villkor för en kärnvapenfri zon för med sig, tror jag att det är med utgångspunkt i dessa som debatten måste föras.

Herr talman! Om man ställer detaljkraven på inspektion väsentligt högre än vad man gör i de internationella nedrustningsförhandlingarna och i de förhandlingar som kärnvapenmakterna har om begränsningar av varandras arsenaler, kan man också komma till orimliga resultat. Jag menar därför att det vore orimligt att ställa inspektionskravet väsentligt högre beträffande Norden än vad man gör i andra nedrustningssammanhang. Sedan har naturligtvis Carl Bildt rätt i — det är en självklarhet — att man naturligtvis kan tänka sig olika arrangemang som inte är bra för vår neutralitet. Vad det handlar om är sådana former som vi varit överens om i den svenska debatten och i den svenska riksdagen. Den kärnvapenfrihet som präglar Norden i dag är värdefull, och vi måste arbeta för att bevara den. Det är den typen av kärnvapenfri zon vi bör arbeta för. Carl Bildt går förbi frågan vad som händer om vi inte arbetar för en zon. Om förhandskraven inte kommer att tillgodoses, vilka är då våra alternativ? Slutligen frågan om garantier. Självfallet tror inte heller jag att garantier har något slags absolut karaktär i ett krig. Inte heller vårt försvar ger garanti för att vi inte skall bli angripna. Det höjer tröskeln för angrepp. Vårt försvar kan kompletteras med icke-militära arrangemang, t.ex. en kärnvapenfri zon, som också kan höja tröskeln mot kärnvapenangrepp. Men det är självfallet ingen absolut garanti.

Just då skulle man, nämligen om en kärnvapenmakt börjar kärnvapenkriget med att sätta in kärnvapen mot en kärnvapenfri zon, kunna skapa mycket oklara signaler till motståndaren och kanske riskera en snabbare upptrappning av ett kärnvapenkrig än annars. Jag menar att det här finns en uppenbar länk mellan tanken på en kärnvapenfri zon i Norden i den tappning vi diskuterat den i Sverige och försvarskommitténs sätt att presentera de hot kommittén f. n. upplever som reella för Sverige.

Herr talman! Jag tror inte att det är någons avsikt att ställa inspektionskraven i Norden högre än vad som gäller i andra rustningskontrollsammanhang. Men det är alldeles självklart att skulle en zon komma till stånd, så rör man sig med vapensystem, som tidigare icke varit föremål för någon rustningskontroll. Därmed är de paralleller som Mats Hellström drar inte riktigt relevanta. När det gäller de strategiska avtal som finns, har man ägnat sig åt att begränsa antalet avskjutningsramper för stora, strategiska robotsystem. Detta är det möjligt att verifiera med de spaningssatelliter som de båda supermakterna besitter. Sverige har inga militära spaningssatelliter. Därtill kommer det faktum att inte ens dessa satelliter skulle ha kunnat verifiera eller dementera en eventuell förekomst av kärnvapen, t.ex. ombord på en sovjetisk ubåt i Östersjön och inte heller på sovjetiska fartyg som löper in och ut i Östersjöhamnarna. Det är alltså nödvändigt att ställa inspektionskrav av en art och en omfattning som tidigare icke varit aktuella, därför att avtal av denna omfattning aldrig tidigare har slutits. Sedan frågade Mats Hellström: Vad skall vi göra när kärnvapnen omkring oss ökar? Jag tror, som jag tidigare sade, att vi ännu inte är inne i en sådan situation. Men jag tror att blotta förekomsten av den debatt som i dag förs i Sverige, Danmark, Norge och Finland verkar återhållande på dem som eventuellt skulle sträva efter att förändra det egentliga nordiska områdets status när det gäller kärnvapenfrihet. Jag tror att Mats Hellström och jag kan vara överens om att det i dag inte finns några tendenser till att det egentliga nordiska områdets kärnvapenfria status håller på att brytas. När det gäller arrangemangen i krigstid är vi i ett helt annat läge. Där blir det en fråga om att spekulera om de olika krisoch konfliktfall som kan tänkas uppkomma och vilken betydelse en zon skulle kunna ha då. Mats Hellström tror att det går att påvisa krisoch konfliktfall där en zon kunde verka återhållande. Men jag tror, som jag har nämnt, att det också finns risker att de avtalsbindningar som blir en del av ett zonarrangemang kan utnyttjas av en supermakt— den ena eller den andra —-i krislägen innan ett krig har brutit ut för att påverka de säkerhetspolitiska dispositioner som Sverige avser att ta i ett sådant läge.
Herr talman! Jag menar att om man gör den typ av inspektionskrav som Carl Bildt exemplifierade med till utgångspunkten för en diskussion om varje typ av nedrustningsarrangemang — vare sig det gäller Norden, vapentyper i Geneve eller något annat — så kommer man inte fram. Risken är att man i själva verket bidrar till att försvåra nedrustningsförhandlingarna om man startar i den ändan. Carl Bildt säger att betydelsen av kärnvapen inte nödvändigtvis ökar annat än genom ökad träffsäkerhet och ökad räckvidd. Men den ökade träffsäkerheten har ju också en annan funktion, nämligen att tillsammans med den ökade rörligheten hos kärnvapenbärarna göra kärnvapnen mer anpassade för faktisk krigföring på slagfältet. De kärnvapen med kort räckvidd som funnits länge blir alltmer anpassade till den typ av krigföring som såvitt jag förstår kärnvapenmakterna tänker sig i sina militärplaner. Och det är beträffande den typen av vapen som ett zonarrangemang kan ha betydelse, om det innebär en uttunning av vapen på bägge sidor om zonen. Självfallet kan långtgående kärnvapen vara målinriktade mot vilken stad eller militär anläggning som helst på jorden. Det är framför allt för kärnvapen med kort räckvidd som olika regionala arrangemang har värde för att hålla den militära spänningen på en låg nivå. Och betydelsen av dessa ökar sannerligen — det visas inte minst av den debatt som förs på kontinenten i Europa och f. ö. också i den militära debatten inom NATO. En rad militärer ifrågasätter NATO:s tilltagande beroende av slagfältskärnvapen med kort räckvidd, som även ökar inom Warszawapakten. Men det finns också ett annat skäl till att Sverige måste engagera sig för en kärnvapenfri zon av den typ som vi har diskuterat här i riksdagen. Sveriges försvar är ett starkt försvar som vi lägger ned mycket pengar på och som är anpassat för att möta konventionella hot. Men det har uttryckligen sagts ifrån att angrips vi mer massivt med kärnvapen så förvandlas vår försvarsuppgift från att vara egentligen militär till att rädda människoliv — vi har aldrig hävdat att vi kan försvara Sverige mot kärnvapenangrepp. På sätt och vis har vi alltså en allt-eller-intet-uppläggning av försvaret. Vi har bra möjligheter att möta konventionella anfall, men förvandlas de till kärnvapenanfall reduceras mycket snabbt det svenska försvarets värde. Detta borde göra att även marginella insatser för att höja kärnvapentröskeln gentemot Sverige får större värde för det svenska försvaret än kanske för andra länders försvar. De som ifrågasätter värdet av en zon tycker jag har ett ansvar för att redovisa alternativ ur den här aspekten, men några sådana alternativ har jag inte hört i debatten. Och jag har inte heller hört några alternativ när det gäller hur vi skall bidra till att hålla spänningen låg i vårt närområde.
Herr talman! Jag vill först uppehålla mig litet vid det faktiska förhållandet, där Mats Hellström gör gällande att de kortsiktiga kärnvapnens betydelse håller på att öka f. n. Jag är icke övertygad om att så är fallet. Jag tror snarare att det förhåller sig så att det är kärnvapnen med medelräckvidd som nu får en ökad betydelse i åtminstone den västliga försvarsalliansens doktriner. Vi har också sett hur man, samtidigt med att man modifierar äldre förråd av kärnvapen, drar bort en betydande mängd av de kärnvapen som Mats Hellström talar om. Jag tror att vi kan vara överens om att det inte är där som det stora hotet för ögonblicket ligger. Sedan till frågan om inspektioner. Mats Hellström säger att det är felaktigt att sätta upp förhandsvillkor. Men det borde vara självklart att någon typ av inspektioner måste ett avtal om kärnvapenfrihet förenas med, och då är det självfallet att vi på svensk sida måste ha en uppfattning i denna fråga. Jag delar helt uppfattningen — och det redovisade jag i mitt inlägg — att detta är förenat med såväl tekniska som politiska komplikationer av en oerhörd svårighetsgrad. Men just därför finns det anledning att ta upp debatten och att också föra en debatt om de möjliga och omöjliga framkomstvägar som kan finnas på det här området. I fråga om betydelsen av en kärnvapenfri zon, när det gäller att påverka sannolikheten för att kärnvapen sätts in mot Sverige, så tror jag att den påverkan är nästintill obefintlig. Antingen har vi ett konventionellt krig, och då — oavsett om det finns en zon eller ej — är sannolikheten för att man tillgriper en första kärnvapeninsats mot Sverige eller någon annan del av området mycket liten. Vi är förhoppningsvis icke ett så centralt mål att det anses motiverat med den förändring av krigets karaktär som en sådan insats skulle innebära. Eller också har vi ett krigsläge där kärnvapen har satts in i mera centrala områden, t.ex. i Centraleuropa. Då handlar det om en kamp på liv och död mellan de bägge supermakterna, mellan maktblocken, och enligt sovjetisk terminologi mellan de bägge sociala systemen. Jag tror att ett zonarrangemangi det läget inte åstadkommer så värst mycket av återhållsamhet, och det anser väl inte heller Mats Hellström. Det är trots allt intressantare att diskutera zonens inverkan i de skymningslägen som kan bli aktuella, och där är jag något mera skeptisk än vad Mats Hellström förefaller att vara.

Herr talman! Enligt den ämnesfördelning som vi socialdemokrater gjort mellan oss inför dagens debatt har det fallit på min lott att säga något om utvecklingen i Polen. Men eftersom jag hamnat efter Carl Bildt på talarlistan, tänkte jag också utnyttja tillfället att avsluta med några ord om inriktningen av moderaternas utrikespolitik. Förra veckan hade jag ett samtal med den polska militärregimens propagandachef Gornicki, som var här i Stockholm på ett kort besök. Under besöket arbetade han intensivt med svenska massmedia för att föra ut general Jaruzelskis och de andra kommunistiska makthavarnas version av vad som nu sker i Polen. Även om Gornicki är en rutinerad — och i väst väl orienterad — propagandamakare var det ändå en tämligen pinsam uppgift han hade att fullgöra. Men det säger en del om den polska partiledningens syn på sig själv, att den nu anser tiden mogen att gå till propagandistisk motoffensiv utanför den kommunistiska maktsfären. Det gör man oblygt och med en viss självsäkerhet. Tack vare brutalt våld från polis och militär känner sig den kommunistiska regimen nu åter sitta ganska säkert i sadeln. Vad det gäller är tydligen bara att genom nötande förtalskampanjer mot oppositionen inom och utanför Polen rättfärdiga den egna maktpositionen. I Polen pågår sedan mer än tre månader en systematisk våldsutövning riktad mot dem som öppet vågar ifrågasätta den kommunistiska regimen. Avsikten är att skrämma till underkastelse. Vi har hört mycket talas om de ca 5 000 personer som sitter internerade i omkring 50 läger på olika håll i Polen. Det är troligt att de politiskt prominenta, varav flera sitter i lägret Bialowenka utanför Warszawa, behandlas relativt väl rent materiellt. Hur förhållandena är i andra läger vet vi mycket litet om. Det är ledarna för de obundna organisationerna, andra intellektuella och opinionsbildande personer som är internerade. En annan kategori som råkat illa ut är de åtskilliga tusen polacker som dömts för påstådda brott mot krigstillståndets lagar. Dessa är inte lika kända för omvärlden. De har dömts till mycket hårda straff för småförseelser. Det finns exempel på människor som dömts till åtta års fängelse för påstådd anstiftan till strejk. Att offentligt bära Solidaritets märke kan ge hårda straff. Dessa dömda personer tvingas sitta i de polska fängelser som länge varit ökända för sin dåliga standard. En tredje kategori som drabbats av krigstillståndet — som ju i praktiken är kommunistpartiets öppna krig mot den överväldigande majoriteten av Polens folk — är alla de som avskedats eller omplacerats. Man uppskattar att kanske 100 000 personer har mist sina arbeten. En del av dessa — kanske hälften — har fått andra jobb, medan de övriga direkt har drabbats av arbetslöshet. Eftersom de sociala förmånerna är direkt knutna till arbetsplatsen, betyder arbetslöshet i Polen rent ekonomiskt en mycket större katastrof än vad den gör it.ex. vårt land. Dessa människor som förlorat sina arbeten är också personer som till största delen på ett eller annat sätt varit aktiva inom den oberoende fackföreningsrörelsen. Det är med dessa tre typer av åtgärder som Jaruzelski och den övriga partiledningen systematiskt söker eliminera Solidaritets topp och bas. Solidaritetsledarna interneras. Man skrämmer människor till tystnad genom arresteringar, razzior och hårda domar. Och genom avskedanden och omflyttningar söker man riva sönder basen för den tidigare oberoende fackliga verksamheten. Syftet är klart. Polens folk skall känna att motstånd är meningslöst och att man bör hålla sig lugn och privatisera hela sitt liv. Men vi vet ju genom den nyhetsförmedling som den polska regimen inte kan helt kontrollera att än är det polska folket inte kuvat. Genom andra kanaler får vi veta att de ansvariga ledare inom Solidaritet som fortfarande kan ge uttryck för sina åsikter försöker dämpa oorganiserade protester, som kan ge regimen förevändning att sätta in ännu hårdare åtgärder. Många fruktar att en oorganiserad terrorverksamhet från bittra ungdomsgrupper och andra desperata personer skall växa fram senare i vår. Den fråga som nu allt fler ställer sig är om kommunistregimen någonsin efter augusti 1980 var inställd på att tillåta en oberoende fackförening att existera. Det förefaller alltmer klart att regimen egentligen aldrig tänkt sig att tillåta Solidaritet. Vad det gällde under det dryga år Solidaritet kunde verka varatt finna ett lämpligt tillfälle att slå till och återställa den gamla ordningen. Det spel som fördes mellan partiet med dess statliga maktinstrument och Solidaritet visade under höstmånaderna 1981 att man i själva verket inte ville veta av någon oberoende fackförening. Upptrappningen av motsättningarna under veckorna före den 13 december spelade de mer extrema krafterna inom både kommunistpartiet och Solidaritet i händerna. Denna syn på vad som skett är kanske alltför pessimistisk — den görs ju mot bakgrund av de senaste tre månadernas polska tragedi. Det kan ju ändå inte vara så, att det är omöjligt att steg för steg demokratisera de östeuropeiska samhällssystemen. Det kan ju inte i längden vara så, att den kommunistiska maktapparaten helt kan bortse från vad Polens arbetare anser vara rättvisa krav. Den östeuropeiska kommunismen hotar naturligtvis sin egen existens, om den befäster intrycket att under kommunistiskt styre kan man inte förändra någonting. Polis och militär kan naturligtvis slå ned på alla dem som kräver rättvisa och demokratiska reformer — men det är knappast troligt att de metoderna ger en lugn och stabil samhällsutveckling. Om det är riktigt att Sovjetunionens ledare i första hand är intresserade av stabilitet och lugn i Östeuropa — då måste man inse att dagens metoder i Polen inte ger det önskade resultatet. General Jaruzelskis propagandachef major Gornicki var under sitt Stockholmsbesök mycket energisk när det gällde att förtala Solidaritets internerade ledare. Det ingav naturligtvis inte förtroende bland hans västliga åhörare. F. ö. var hans grundläggande argument att Polen veckorna före den 13 december var på väg mot kaos. Beslutet att göra en sorts militärkupp togs så sent som den 6 december, bedyrade Gornicki. Han beskrev en situation där anarki spred sig inom samhällskroppen. Inga gamla auktoriteter accepterades. Polackernas totala brist på erfarenhet av hur demokrati fungerar gjorde det nödvändigt att införa krigstillstånd, enligt Gornicki. Vad skall då ske under de närmaste månaderna enligt general Jaruzelskis rådgivare och talesman? Krigstillståndet kommer troligen att hävas, med undantag för militariseringen av ekonomin. Han talade om önskvärdheten av ”oberoende” fackföreningar men angav sådana restriktioner för hur de skall tillåtas arbeta, att det står helt klart att vad man avser är fackliga organisationer av traditionell östeuropeisk modell — dvs. osjälvständiga instrument i kommunistpartiets hand. Solidaritets ansvariga ledare kommer uppenbarligen inte att få delta i skapandet av dessa framtida fackliga organisationer. De utspel som gjorts av regimen tyder på att man inte har någon som helst ambition att söka kompromisser. Avsikten är uppenbarligen att få ett definitivt slut på de oberoende och demokratiska fackföreningarna. Jag gick från samtalet med Gornicki med en obehaglig känsla av att de som nu har makten i Polen är inställda på fortsatt konfrontation med Polens folk. Närmare eftertanke säger dock att general Jaruzelski och de övriga i kommunistpartiets ledning ändå inte kan ha ambitionen att gå till historien som den polska nationens bödlar. De är rimligen intelligenta personer, som vill använda sin makt för att göra något positivt för Polens folk i framtiden. Vi som försöker analysera de totalitära östeuropeiska regimernas agerande utgår från den logik och de värderingar som är naturliga i våra egna samhällen, och vi kan kanske därför ibland förefalla litet aningslösa— men jag tror ändå att vi skall fortsätta att öppet uttala oss om Polens affärer. Det är ett stöd för alla dem som kämpar för mer demokrati och rättvisa i vårt sydliga grannland. Svensk arbetarrörelse kommer att fortsätta sitt bistånd till Solidaritet. De polska arbetarnas krav på facklig frihet är ännu långt ifrån kuvat. När det gäller socialdemokratins allmänna inställning till den europeiska avspänningspolitiken, som ändå måste fortsätta trots bakslag som Polen och Afghanistan, vill jag av tidsskäl hänvisa till ett avsnitt i vår nedrustningsmotion 1981/82:527, rubricerat Avspänningspolitik i Europa en nödvändighet. Efter att ha lyssnat till Gösta Bohman på förmiddagen och det replikskifte som följde känner jag mig manad att säga något om moderata samlingspartiets utrikespolitik. Moderaterna är ju snart dubbelt så många som centerpartisterna och folkpartisterna sammantagna. Det betyder att de kommer att totalt dominera den borgerliga sidan i svensk politik även när det gäller utrikespolitiken. Jag förmodar att Carl Bildt hade haft ett finger med vid författandet av Gösta Bohmans anförande i förmiddags. I varje fall var det Bildt som försåg herr Bohman med argumentlappar under replikskiftet. Det skulle vara av ett visst intresse att höra Carl Bildt själv utveckla sin syn på moderaternas utrikespolitiska pålitlighet. Det blir väl ändå Bildt snarare än Bohman som under resten av 1980-talet kommer att svara för de moderata ståndpunkterna inom utrikespolitiken. Vi har dessutom på sistone sett Carl Bildt prya några gånger i utrikesutskottet. När det gäller de borgerligas syn på varandra i utrikespolitiska frågor bör man observera hur noga centern och folkpartiet har varit att i de två trepartiregeringarna hålla moderaterna så långt borta från UD som möjligt. Då moderaterna drivit någon utrikespolitisk fråga, har det också uppstått problem. Sveriges medlemskap i IDB var en moderat hjärtesak, som skapat avsevärd vånda inom mittenpartierna. Gösta Bohmans försök att påverka ställningstagandet i neutronbombsfrågan ledde till omfattande publicitet. Det har ju inte varit någon större hemlighet att moderaterna egentligen ogillat lagstiftningen om svenska nyinvesteringar i Sydafrika. Under de senaste månaderna har moderaterna öppet demonstrerat avvikande uppfattningar i centrala utrikespolitiska frågor. Mest påtagligt är det i fråga om den svenska biståndspolitiken. Förslaget att minska vårt bistånd till de fattiga folken med 800 milj.kr. motiveras naturligtvis med statsfinansiella argument. Med i bilden finns också partitaktiska överväganden. Det gäller ju att på alla sätt komma åt folkpartiet. Men grundläggande är att moderaterna vill att den svenska biståndspolitiken skall bli mer lik den biståndspolitik som förs av de stora västliga industriländerna, både när det gäller omfattningen och inriktningen. Typiskt är att moderaterna vill drastiskt reducera anslagen till humanitärt bistånd till Centralamerika — det gäller främst flyktingar från El Salvador — och bistånd till dem som kämpar mot rasistregimen i Sydafrika. Det rör sig om 80 milj.kr. mindre till dessa ändamål. Liknande politiska överväganden — i provästlig riktning — kommer igen på en rad andra konkreta punkter. Det svenska biståndet skall enligt moderaterna helt enkelt ges en utformning som kan applåderas av Haig och Reagan. Moderata uttalanden i samband med debatten om en nordisk kärnvapenfri zon anknyter till synpunkter som framförts från NATO-håll. Bland moderaterna fanns det i början av 1970-talet starka sympatier för ett svenskt medlemskap i EG. Nu blev det ett frihandelsavtal, som har visat sig fungera mycket bra. Det finns skäl att påminna om vad Olof Palme sade i dag på förmiddagen: ”Vi kan konstatera att skälen för att inte söka medlemskap i EG har vuxit i styrka sedan frihandelsavtalet slöts. Medlemsländernas utrikespolitiska samarbete har fördjupats och samordnats. De har faktiskt lyckats bättre där än på det ekonomiska planet.” Men när man läser den moderata partimotionen nr 2018 till årets riksdag är det inte så svårt att förstå att vad moderaterna egentligen vill är att genom ett svenskt medlemskap i EG binda Sverige till den västliga delen av Europa. Typiskt är att partimotionen talar om Europa som bestående av två hälfter — en västlig och en östlig — och ingenting annat. Det sägs i motionen att under de borgerliga trepartiregeringarna sedan 1976 har det funnits en medveten strävan att fördjupa Sveriges förbindelser med EG. Sedan heter det: ”För att markera den ökade politiska vikt som nu läggs vid relationerna, har det beslutats att ett av de två årliga mötena med den blandkommission som finns mellan Sverige och EG skall ske på politisk nivå mellan den svenska regeringen och EG-kommissionen.” Moderaterna anser vidare att det är ”av största vikt att Sverige på alla nivåer strävar efter att bygga ut sina kontakter med de olika EG institutionerna. I ett längre perspektiv kan det komma att finnas anledning att aktualisera frågan om en närmare svensk anknytning till EG. Då skall självfallet — inom neutralitetens ram — även medlemskap kunna övervägas.” Med tanke på utvecklingen inom EG — där just den politiska samordningen i frågor som gäller säkerhetspolitiken och öst-västmotsättningarna kommit att spela en allt större roll — är denna moderata kursangivelse mycket oroväckande. Hur mycket är moderaternas närmast rituella anslutning till den traditionella svenska neutralitetspolitiken egentligen värd när det verkligen gäller? Är det inte ambitionerna att knyta Sverige så fast som möjligt till det politiska samarbetet inom EG som styr moderaterna? Moderaterna — med närmare två tredjedelar av de borgerliga väljarna bakom sig — skulle, om tillfälle ges, utan tvivel föra en utrikespolitik som skulle föra oss allt längre bort från vad som varit den traditionella svenska linjen. Mycket tyder på att moderaterna medvetet strävar efter att föra Sverige närmare det västliga maktblocket. Därmed sätter de naturligtvis på ett vårdslöst sätt hela vår säkerhetspolitik i fara och hotar allvarligt att störa stabiliteten i Norden. Moderaternas utrikespolitik innebär ökade risker för vårt land. När väljarna i höst väljer mellan en borgerlig och en socialdemokratisk regering är moderaternas äventyrliga utrikespolitiska målsättningar en viktig faktor att ta hänsyn till.

Herr talman! Efter ett, som jag tyckte, välbalanserat och intressant anförande, som f. ö. i sina principiella delar väl anslöt sig till vad Gösta Bohman tidigare i dag hade att anföra om utvecklingen i Östeuropa, hoppade Sture Ericson ini den svenska valkampanjen och förkunnade att de moderata kraven när det gäller biståndspolitiken, och vår syn på relationerna till den europeiska gemenskapen, hotar neutralitetspolitiken och äventyrar den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden. Hoppet var väl i raskaste laget. De moderata kraven när det gäller omfattningen och inriktningen av det svenska biståndet är icke nya. De är i sina ekonomiska delar en naturlig följd av den smärtsamma nödvändigheten av att sanera de svenska statsfinanserna. Och det förblir vår uppfattning att detta är ett arbete som kräver insatser över statsbudgetens hela område och att man inte heller kan undanta biståndet från det arbetet. Vi håller fast vid den uppfattningen så mycket mer som det på biståndsområdet finns reservationer som möjliggör detta. Det har de facto inte varit möjligt för biståndsmyndigheterna att på senare år göra av med alla de pengar som har röstats fram här i kammaren. Därför kommer den neddragning som har föreslagits knappast att få någon mera dramatisk effekt. När det gäller inriktningen och länderfördelningen av det svenska biståndet är syftet sannerligen inte att det skall applåderas av herrar Haig och Reagan. De moderata motionerna i dessa frågor har återkommit i denna kammare under längre tid än herrar Haig och Reagan har uppträtt på den världspolitiska arenan. Är det några som skulle applådera en inriktning av svenskt bistånd enligt den utformning som vi föreslår så är det snarast det svenska folket. När det gäller relationerna till EG tycker jag att Sture Ericson högg ordentligt i sten mot bakgrund av det anförande som hans partiordförande Olof Palme höll tidigare i dag. I det underströk han med mycket stor kraft vikten av att på samtliga områden vidareutveckla förbindelserna med EG. Han kritiserade regeringen för att den på en punkt inte tillräckligt hårt har drivit frågor om våra relationer till EG. Jag saknar möjlighet att avgöra om han har rätt eller fel i sin detaljkritik på just den punkten, men det råder ingen tvekan om hans engagemang för fördjupade relationer mellan Sverige och den europeiska gemenskapen. Vi lever i ett mycket starkt beroende av Europa och då i synnerhet Västeuropa. Hälften av vår export går till EG-länderna, och vi är själva nummer tre i storleksordning på listan över EG:s handelspartner. Vi är alltså i mycket hög grad beroende av våra förbindelser med Gemenskapen. Jag kan f. ö. meddela att valda delar av den sista delen av den här repliken är direkt citat ur Olof Palmes anförande. Det gäller alltså att hålla reda på vad man replikerar på.
Herr talman! Detta att moderaterna kräver en minskning av det svenska biståndet med 800 milj.kr. på ett år är ingenting nytt, säger Carl Bildt. Det verkar inte som om Carl Bildt har kommit så långt i sin pryoverksamhet i utrikesutskottet. Detta är helt nytt. Tidigare föreslogs sådana saker bara av herr Åkerlind. Nu har han tydligen fått hela moderata samlingspartiet med sig. Vi får naturligtvis fortsätta den här biståndspolitiska debatten i början på maj, men låt mig bara konstatera att era förslag om att dra ned 80 milj.kr. på humanitärt bistånd till Centralamerika — det gäller t.ex. flyktingar från El Salvador — och på det humanitära biståndet till Sydafrika är just sådana förslag som Haig och Reagan applåderar. I fråga om EG finns det väldiga differenser mellan vad Olof Palme sade i förmiddags och vad jag har läst mig till i den moderata partimotionen. Jag citerade för en stund sedan vad Olof Palme sade. Han konstaterade att medlemsländernas utrikespolitiska samarbete har fördjupats och samordnats och att det är på det området som det har skett en utveckling. Det gör, säger Olof Palme, att skälen till att inte söka medlemskap i EG har vuxit i styrka sedan frihandelsavtalet slöts. Läser man den moderata motionen hittar man där faktiskt en plädering för svenskt medlemskap. Det är i och för sig heller ingenting nytt. Carl Bildt hade kanske inte uppträtt så mycket inom politiken när EG-frågan avgjordes, men läser han historieböckerna skall han finna att hans parti då var väldigt angeläget att komma så nära EG som möjligt. Det går inte att tyda det moderata agerandet, Gösta Bohmans anförande i förmiddags, en serie ståndpunktstaganden under senare år och nu senast partimotionens text om EG som annat än att moderaterna mycket medvetet strävar efter att föra Sverige närmare det västliga maktblocket. Och det sker på ett ganska systematiskt och mycket vårdslöst sätt, för det sätter naturligtvis hela vår säkerhetspolitik i fara. Tidigare har vi kunnat nonchalera det därför att moderata samlingspartiet inte har varit så stort. Nu är ni stora, och risken finns att ni kommer att ha två tredjedelar av den borgerliga väljarkåren bakom er i höst. Därför måste vi börja ta er på allvar. Den granskningen får ni finna er i. Det var påtagligt att Carl Bildt i sin replik inte gjorde det minsta lilla försök att bestrida att de citat jag hade var riktiga.
Herr talman! Först helt kort några ord om sparinsatser på u-hjälpsområdet. Det är alldeles riktigt att vi tidigare inte har krävt besparingar på just 800 milj.kr. Detta belopp är nytt, men också det statsfinansiella läget är nytt. Under de tidigare år då vi har motionerat om alternativa budgetar har sparinsatser på biståndsområdet av varierande storlek alltid funnits med. I år är den statsfinansiella krisen sådan att detta belopp har varit aktuellt. Beloppet kommer självfallet att förändras. Men i grunden står vi fast vid att biståndet inte kan undantas från åtgärder som drabbar alla utsatta och icke utsatta grupper i det svenska samhället i övrigt. Sedan, herr talman, till frågan om EG. Det som Sture Ericson citerade ur den moderata partimotionen var självfallet alldeles riktigt. Vi står vid vartenda ord. Jag har svårt att finna att något av det vi har skrivit är förgripligt. Låt mig erinra Sture Ericson om att den socialdemokratiska regeringen under förhandlingarna 1969 och 1970 sökte vad som då rubricerades såsom nära, omfattande och varaktiga förbindelser mellan Sverige och den europeiska gemenskapen. Låt mig även erinra om att det avtal som blev resultatet låg en bra bit under de krav som den dåvarande svenska regeringen ställde. Låt mig slutligen erinra om att det under lång tid har rått enighet om att vi bör vidareutveckla dessa förbindelser. Det är alldeles klart att frågan om svenskt medlemskap i EG i dag inte är aktuell. Jag tror inte att den är aktuell vare sig från EG:s eller från Sveriges sida. Men detta gör det så mycket mer angeläget att föra en diskussion om hur vi på olika områden skall vidareutveckla våra förbindelser. Jag tror inte att det tjänar någons intresse att föra en debatt om vad som skall hända i en högst hypotetisk och mycket avlägsen framtid. Vad som kommer att hända i framtiden vet vi ingenting om. Ingenting bör uteslutas, men ingenting bör heller tas för givet. I dagsläget har Sverige ett mycket starkt intresse av så 8 Riksdagens protokoll 1981/82:99-100 nära, omfattande och varaktiga förbindelser med de europeiska gemenskaperna som vi kan uppnå inom ramen för existerande avtal och den neutralitetspolitik som vi för.
Herr talman! Carl Bildt hänvisar till det statsfinansiella läget. Det är klart att ni gör det. Men vad jag talade om är de utrikespolitiska konsekvenserna av detta. Det är helt klart att vad ni föreslår är en drastisk och mycket radikal omläggning av den svenska biståndspolitiken och en anpassning till vad som gäller för andra västliga industriländer. Går man sedan in på de delförslag som ni har framlagt, finner man att det är helt klart att denna anpassning är någonting som ni mycket medvetet eftersträvar. Det får då sådana uttryck som att 80 milj.kr. skall tas från humanitärt bistånd till Centralamerika, från hjälpen till flyktingar från El Salvador och från humanitärt bistånd till södra Afrika. Befrielserörelserna där skall få mindre resurser. Det är just sådant som Haig och Reagan gillar. När det gäller EG bekräftar Carl Bildt att mina citat är riktiga. Han anser dock att det inte står något förgripligt i partimotionen i denna fråga. Carl Bildt hänvisar till uttalanden som gjorts för mer än tio år sedan. Men då missar han hela poängen. Poängen är ju att det har hänt saker och ting sedan 1969. Detta redovisade Olof Palme. Det har skett en politisk utveckling och en samordning av säkerhetspolitiken och av ståndpunkterna när det gäller konflikter mellan öst och väst, som gör att det i dag är långt ifrån möjligt att med bevarad trovärdighet ens prata om svenskt medlemskap i EG. Sedan säger Carl Bildt att det inte längre är aktuellt med svenskt medlemskap. Det gäller en ”högst hypotetisk och mycket avlägsen framtid”. Men vad håller ni då på medi den partimotion som väcktes i slutet av januari? Ni talar ju exakt om detta, nämligen att aktualisera frågan om en närmare svensk anknytning till EG. Då skall ”självfallet” — inom neutralitetens ram — även ett medlemskap kunna övervägas. Sådana vårdslösa ståndpunktstaganden har vi hört väldigt mycket av från det parti som nu är på väg att bli totalt dominerande på den borgerliga kanten. Därför måste vi sätta i gång en debatt om det här. Om ni inte menar vad ni säger och vad ni skriver i era partimotioner, är det ju väldigt väsentligt att få det klarlagt. Jag uppfattade inte Carl Bildts senaste replik på annat sätt än att han mycket definitivt tar avstånd från vad som står i den egna partimotionen.

Herr talman! Den här långa utrikesdebatten börjar närma sig sitt slut, och den har gjort en genomgång av alla aktuella hot mot världsfreden och de flesta exempel som finns i världen av folkförtryck och ockupation. Jag skall avgränsa mitt anförande till att gälla situationen i den del av världen som hos oss av vissa historiska orsaker har kommit att kallas för Mellanöstern. Här råder alltjämt en hotande kris och ett uppenbart hot mot freden. Det är därför ändå något positivt att utgå ifrån i den regeringsdeklaration som utrikesministern har gett i dag, nämligen konstaterandet att Camp Davidavtalet inte har fört oss närmare en lösning av den palestinska frågan, som är och förblir den utdragna krisens kärna. Det är också värt att nämna som ett positivt drag att utrikesministern i dag hävdar, att den israeliska regeringen ”på ett alltmera utmanande sätt prövar tålamodet också hos landets vänner”. Tyvärr är jag dock inte övertygad om att den beskrivningen är giltig för de mest nitiska ”vännerna” inom Ola Ullstens eget parti och ytterligare några ledamöter i kammaren. Det är ju tyvärr så att det ofta har varit svårt att diskutera frågan om Sveriges hållning till det palestinska folkets strävanden efter nationellt oberoende från en strikt svensk synpunkt. Jag menar därmed att frågan framför allt skulle diskuteras i linje med en svensk tradition att verka för fred och avspänning och ge ett stöd till nationella befrielserörelser mot kolonialt förtryck. När man i denna kammare talar för ett svenskt erkännande av PLO som det palestinska folkets enda legitima representant, riskerar man omedelbart att ställas till svars för varje enskild passus i deklarationer och tal från PLO:s sida eller av enskilda PLO-företrädare. Tillåt mig mot den bakgrunden en mycket stillsam fråga: Har det någonsin ställts krav på att Israels regering skall göra officiella avståndstaganden från alla sionistiska uttalanden till förmån för de maximala Eretz Yisrael-kraven på en judisk stat av samma omfattning som kung Davids bibliska rike, för att Sverige skulle erkänna staten Israel? Och varför skulle inte vi svenskar kunna ta PLO:s övergångsprogram för en palestinsk stat i de nu ockuperade områdena på allvar och godta de uttalanden som på senare tid dock har gjorts från palestinsk sida i den riktningen som representativa? Det är ju trots allt i ett erkännande av palestiniernas rätt till nationellt oberoende och en egen statsbildning som öppningen till reella fredssträvanden skulle kunna ligga. Det kan förvisso inte ske utan att samtidigt nuvarande israeliska krav på annekteringar av ockuperade områden gendrivs och den israeliska regeringen tvingas att acceptera palestinierna som motpart i fredsförhandlingar. Och då vore ett svenskt bidrag att vi sällar oss till de mer än 100 nationer i världen som har erkänt PLO i denna mening, som det palestinska folkets enda legitima representant. Nästa steg är ju logiskt att internationellt verka för att en palestinsk stat upprättas och att israelisk militär utrymmer de ockuperade områdena. Tyvärr är i dag utvecklingen på väg åt motsatt håll. För inte så länge sedan annekterades Golanhöjderna — en del av Syrien. Bosättningarna fortsätter att öka på Västbanken, och förtrycket mot den palestinska befolkningen där hårdnar. Tecken tyder på att en israelisk attack mot södra Libanon nu förbereds. Men om Sveriges regering vill göra en insats för freden i Mellanöstern och verkligen på allvar utgår från tesen att den palestinska frågan är och förblir den utdragna krisens kärna, så måste den ju ansluta sig till internationella strävanden som går den nuvarande israeliska annexionsoch ockupationspolitiken tvärtemot. Nu säger ju ändå regeringen följande i dagens deklaration: ”Vi stöder självfallet Israels krav på säkra och erkända gränser, men har inte förståelse för landets annekteringar och olagliga bosättningar.” Det behövde bara tilläggas att den svenska regeringen inte heller har förståelse för Israels olagliga ockupationer, som gång på gång har fördömts av FN:s generalförsamling. Och går vi då tillbaka steg för stegi historien, så kan vi inte komma fram till någonting annat än att denna statsbildning aldrig har fått några internationellt erkända gränser. Det enda som finns i den vägen är FN:s delningsplan från 1947, och den gränsdragningen har aldrig fastställts internationellt. Dessutom har vi sedan dess ett folk som till största delen lever i fruktansvärd misär i flyktingläger; resten av detta folk lever under en ockupation med permanent undantagstillstånd. Detta folk är det palestinska folket, som före 1948 utgjorde majoriteten av Palestinas befolkning — det palestinska arabiska folket i etnologisk, språklig och religiös mening. Det palestinska arabiska folkets dagliga och decennielånga lidande är den materiella realitet som måste lyftas fram som huvudfrågan i denna konflikt. Och mot den bakgrunden måste Israels rätt att leva i fred och säkerhet bringas i rimlig proportion till palestiniernas krav på nationella rättigheter. Då måste vi ställa oss frågan, hur stor del av Palestina med omgivning som kan tänkas vinna internationellt erkännande för den fortsatta israeliska statsbildningen. Det är otänkbart att en strävan till en framkomlig internationell lösning skulle kunna utgå från det som i dag är resultatet av återkommande erövringskrig. Så om den svenska regeringen nu verkligen vill leva upp till sin deklaration att palestinierna måste få rätten att om de så vill upprätta en egen stat, men att detta inte får inkräkta på Israels rätt att leva i fred och säkerhet — ja, då måste den i första hand ta itu med den reella situationen med ockupation och annekteringar. Det är ju inte aktuellt med något hot mot det militärt överlägsna, USA-stödda Israel. Det är ju i dag det palestinska folket som hotas av utplåning. Det är ju inte det förpinade palestinska flyktingfolket som skapar instabilitet i Egypten eller ligger bakom och styr feodala arabiska staters utrikespolitik. Det har långt ifrån varit entydigt att de omgivande arabiska staterna har solidariserat sig med de palestinska frihetssträvandena. Konfliktbilden och fredshoten i området är betydligt mer komplicerade än en reducering till en arabisk-judisk konflikt ger vid handen. Någon konflikt mellan religioner dominerar ju alls inte i Mellanöstern; de ekonomiska faktorerna med kampen om oljan är däremot en ledtråd, om vi vill försöka förstå problemen. Men just för att det palestinska folket inte skall ställas tillbaka i denna komplicerade situation, så är det ju i ett stöd till PLO och palestiniernas kamp för nationellt oberoende som en väg till konstruktivt fredsarbete finns. I Ola Ullstens deklaration betecknas säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 som grundläggande, om än ofullständiga. I resolution 242 av den 22 november 1967 betonas ju klart otillåtligheten i förvärv av landområden genom krig, och där fastställs att upprättandet av en rättvis och varaktig fred i Mellersta Östern bör inbegripa tillämpningen av principen om tillbakadragande av Israels väpnade styrkor från områden som ockuperats i den aktuella konflikten. Resolution 338 upprepar den tidigare resolutionens krav; den antogs efter oktoberkriget 1973. Men varför inte också beakta generalförsamlingens resolutioner 3236 och 3237 från den 22 november 1974? I de resolutionerna bekräftas det palestinska folkets oförytterliga rättigheter i Palestina, inkluderande rätten till självbestämmande utan yttre inblandning och rätten till nationellt oberoende och suveränitet. Där erkänns att det palestinska folket är en huvudpart för upprättandet av en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern. Och i dessa resolutioner erkänns uttryckligen PLO. Skillnaden mellan generalförsamling och säkerhetsråd är ju den att i säkerhetsrådet kan i det här fallet USA utöva ett avgörande inflytande. I andra sammanhang är det Sovjet som använder säkerhetsrådet för avgörande inflytanden. I samtliga fall avgör oftast en stormakt att en internationell lösning av en konflikt bromsas, därför att denna lösning strider mot stormaktsintressen. Det innebär en problematik. Men den problematiken bör inte avhålla Sverige från att driva en aktiv fredsbevarande internationell politik. För det är väl inte så illa ställt att Sveriges regering och Sveriges utrikesminister stillatigande böjer sig för några stormaktsintressen i Mellanöstern? Inte anser väl Sveriges regering att USA har några beaktansvärda intressen i denna del av världen, så långt bort ifrån USA:s gränser? Inte utgör väl det fattiga palestinska folket något hot mot USA:s säkerhet? Det är väl ändå så, att Sveriges alliansfria regering helt bortser från imperialistiska krav och stormakters argument för inblandning? Så har ju ändå skett i fråga om Afghanistan. Om Sverige säger att Sovjet inte har i Afghanistan att göra, har vi väl precis lika starka skäl att säga att USA inte hari Palestina att göra. Med all rätt kan vi hävda att Sovjet inte bör blanda sig i Polens inre angelägenheter. Men varför tiger vi om USA:s faktiska roll i Mellanöstern? Sedan är det en helt onödig liten passus i deklarationen att säga att palestinierna ”om de så vill” måste få rätten att upprätta en egen stat. Palestinierna har i åratal klart sagt ifrån i denna fråga, lika väl som så många andra folk i världen. Vi utgår t.ex. utan tvekan från att Namibias folk vill upprätta en egen stat och driva bort de sydafrikanska ockupanterna. Inte väntar vi väl på att det skall hållas val i Namibia i nuvarande krigstillstånd innan vi tror på Namibias folk? Lika otvetydigt är det med palestiniernas krav på en egen stat. Herr talman! Den officiella svenska attityden har förvisso gjort framsteg under de senaste åren i synen på Mellanösternkonflikten. I höstas konstaterade utrikesutskottet att Camp David har svagheter som har blivit alltmer uppenbara. I dag säger utrikesministern i regeringens deklaration att Camp David inte har fört oss närmare en lösning av den palestinska fråga som är och förblir den utdragna krisens kärna. Utrikesministern säger i dag t.o.m. att den israeliska regeringen på ett alltmer utmanande sätt prövar tålamodet också hos landets vänner. Men alltjämt kännetecknas de officiella svenska deklarationerna av påtaglig vaghet och luddighet när det gäller Mellanöstern. Detta är framför allt beklagligt mot bakgrund av det överhängande hot mot freden som den israeliska aggressionen och terrorn i dag innebär. Evert Svensson tog på ett välgörande konstruktivt sätt upp det aktuella invasionshotet mot södra Libanon och nödvändigheten av ett svenskt handlande i fredens intresse. Han slog också fast PLO:s ofrånkomliga och avgörande roll för en tänkbar fredlig lösning. Det är en linje som den svenska regeringen skulle kunna handla efter: att verka för förhandlingar med deltagande av PLO som palestiniernas företrädare. Det var också viktigt att Evert Svensson redogjorde för sina bestämda intryck av samtal med ledande företrädare för PLO. Jag har kommit till samma uppfattning efter att noga ha lyssnat på vad PLO:s företrädare faktiskt säger när jag har deltagit i två internationella konferenser om Palestina under de senaste åren. Det ser faktiskt ut som en möjlighet att uppnå en bred svensk enighet om målen för ett aktivt fredsarbete och stöd för det palestinska folkets nationella rättigheter. Det som ännu tyvärr saknas är en regering som klart för en sådan politik.

Herr talman! Under juli månad 1977 hade jag tillfälle att under någon vecka besöka bl.a. Moskva. Jag fick därvid tillfälle att personligen sammanträffa med ett antal judiska s.k. refuseniks, dvs. personer som vid upprepade tillfällen vägrats utvandra till Israel. Jag skulle här något vilja kommentera dessa kontakter med refuseniks och vad som sedan hänt några av dem. För mig var det en lika förvånande som upprörande upplevelse att finna att ett stort och mäktigt land som Sovjetunionen inte respekterade de mänskliga rättigheter som fastlagts i bl.a. FN-konventioner och Helsingforsöverenskommelsen. Cybernetikern Victor Brailovsky och hans hustru, forskaren Irina och deras två barn hade redan 1977 i mer än fem år vägrats utresetillstånd till Israel. Som en effekt av ansökan om utvandringstillstånd hade båda makarna avskedats från sina forskarbefattningar. De utsattes för många och efter hand allt fränare trakasserier från myndigheternas sida, när de för att vidmakthålla sin vetenskapliga kapacitet i sitt hem anordnade seminarier med bl.a. utländska, vetenskapliga gästföreläsare. I höstas dömdes Victor Brailovsky till mångårig intern förvisning och lever nu skild från sin familj i den lilla orten Beineu i Kazakstan. Jag träffade någon dag senare Ida Nudel, som hade en syster i Israel till vilken hon blivit inbjuden att utvandra. Ida Nudel hade under många år ägnat nästan all ledig tid åt att upprätthålla kontakten mellan anhöriga och dem som avtjänade straff i olika sibiriska eller andra koncentrationsläger. Genom att noggrant studera de sovjetiska lagarna hade hon konstaterat att fångarna egentligen hade ganska många rättigheter, men att lägerledningarna alltför ofta satte sig över lagen. Efter hänvändelser från Idas sida till högre instanser hade hon vid många tillfällen lyckats hjälpa fångarna till deras rätt till bl.a. brevkontakt med anhöriga. Verksamheten gjorde henne känd under smeknamnet ”fångarnas ängel”. Efter hand blev myndigheterna så irriterade över hennes arbete att de på allt sätt sökte stoppa henne eller i vart fall försvåra hennes arbete till fångarnas förmån. Hon hade därför funnit det närmast meningslöst att försöka fortsätta och i stället begärt tillstånd att få utvandra för att förena sig med sin systers familj i Israel. Sedan hon förvägrats detta under några år tillgrep hon utvägen att från sitt bostadsfönster hänga ut en banderoll, där hon begärde att myndigheterna äntligen skulle låta henne lämna Sovjet. Detta betraktade domstolen såsom ”antisovjetisk och ovänlig handling” och för den dömdes hon till ett flerårigt förvisningsstraff. Det borde vara ett observandum för våra svenska kommunister, som tror på lyckan av ett socialistiskt styre, att en så modest demonstration som denna anses straffbar. Ida Nudel har därför under snart tre år tvingats att leva i armod i den lilla sibiriska staden Krivosheino. Hennes strafftid löper dock ut nu den 20 mars 1982. Enligt de senaste uppgifter som jag har fått kommer hon att frisläppas den 25 mars, dvs. torsdag i nästa vecka. Jag vill därför ta tillfället i akt att enträget vädja till berörda sovjetiska myndigheter, men även till svenska myndigheter, att göra allt för att Ida Nudel så snabbt som möjligt får sitt utvandringstillstånd och äntligen ges möjlighet att förena sig med sin syster och hennes familj. Den blide och försynte forskaren och naturälskaren Vladimir Slepak tillhörde också den grupp som jag träffade 1977. Hans förhållanden har i stort sett liknat familjen Brailovskys. Vid samma tidpunkt som Ida Nudel hängde även han ut en banderoll från sitt fönster och begärde att äntligen få lämna Sovjetunionen. Han avtjänar nu också ett mångårigt förvisningsstraff i den lilla sibiriska orten Tsogto-Khangil. Även hans strafftid bör snart vara ute, och även i detta fall vädjar jag till myndigheterna i Sovjet att äntligen ge honom och hans familj det utvandringstillstånd som de väntat på i ca tio år. Han sade bl.a. till mig: ”Jag älskar det ryska folket och den ryska naturen, men likafullt längtar jag efter att få utöva min religion i mitt andliga hemland —- Israel!” Måtte han snart få sin önskan uppfylld! Herr talman! Jag menar att om de sovjetiska myndigheterna — gärna efter vädjanden även från svenska UD etc. — äntligen låter Ida Nudel, Vladimir Slepak och Victor Brailovsky med familjer utvandra till Israel, så är detta inte ett tecken på svaghet. Nej, det vore i stället ett tecken på att Sovjetunionen nu är starkt nog att gentemot sina invånare kunna respektera de mänskliga rättigheter som man i FN och Helsingfors har lovat att respektera. Detta skulle än mer understrykas, om man vidtog samma åtgärd för Anatoly Shceharansky, som snart avtjänat fyra år av sitt tioåriga straff för ”baktalande” av det sovjetiska samhället. Hans hustru Natalja väntar sedan mer än fem år otåligt på hans ankomst till Israel. Enligt uppgift utsätts han nu för en sådan behandling i fängelset att hans liv och hälsa äventyras. Här måste de ryska myndigheterna agera för en snabb rättelse.